Fru talman! Jag tycker att justitieministern skulle hålla sig för god för att komma med vinklad information. Det är alldeles riktigt att vi under de borgerliga åren gjorde en lagändring när det gäller brottet övergrepp i rättssak. Justitieministern sade också som ett litet tillrättaläggande, när jag uppvisade ett förvånat ansikte, att sänkningen gällde normalgraden. Sett till helheten gjorde vi en höjning, men vi gjorde en annan indelning av brottet övergrepp i rättssak. Efter detta har jag några avslutande kommentarer. Vi har två problem. Det ena är att angripa dagens problem. Det andra är att förhindra att fler personer dras in i den grupp av kriminella som vi diskuterar i dag. När det gäller båda dessa problem är det viktigt att ta fasta på det bl.a. Rolf Åbjörnsson sade, nämligen att vi måste göra civilt motstånd, var och en på sitt sätt och på sina områden. Men för de flesta människor gäller, det är jag övertygad om, att om de skall klara av och våga göra detta civila motstånd måste de också känna att det finns ett stöd på myndighetssidan. Därför är det otroligt viktigt att vi får tillräckliga polisiära resurser, för det är ändå det centrala när det gäller det akuta problemet. Jag är i varje fall inte beredd att ställa mig bakom en omprioritering som innebär att vi skall plocka från det brottsförebyggande arbetet, ekobrottsbekämpningen eller något annat område för att få tillräckliga resurser till denna bekämpning. Sedan skulle jag gärna vilja veta, med tanke på det långsiktiga arbetet, när vi kommer att få det redan förra vintern utlovade nationella brottsförebyggande programmet.

Fru talman! Jag tänker fortsätta på den linje jag började förut. Vi diskuterar mycket hur Polisen skall kunna arbeta, hur strafflagstiftningen skall se ut, hur vi kan skärpa den och hur vi kan skydda vittnen. Men den allra viktigaste frågan i den här debatten är: Hur skall vi kunna se till att det inte blir någon nyrekrytering till den här typen av grupper? Hur skall vi kunna göra så att människor inte upplever ett sådant utanförskap att de söker sig till grupper där man ställer upp för varandra, skyddar varandra och känner att man skapar en egen stat, egna lagar och regler och till slut står utanför samhället i så hög grad att samhällets lagar och regler inte är giltiga för en själv? Det är det stora problemet i dag. Se till vad som händer med den ökade utslagningen, den ökade utslagningen i skolan, de minskade resurserna m.m. Om vi inte kan göra något åt den utslagningen och det utanförskapet fasar jag för den debatt vi kommer att ha i riksdagen om 10-15 år. Då undrar jag: Vilka straffskalor skall vi då ha, och vilka metoder är vi då beredda att låta polisen använda för att skydda oss som fortfarande finns inne i samhället? De insatser som måste till nu för att vi inte skall få ett växande våldssamhälle handlar om satsningar på barn och ungdomar. Det handlar om att se till att människor blir delaktiga i samhället. Det är den enda långsiktigt riktiga vägen för att komma åt en sådan här utveckling.

Fru talman! Problemet med motorcykelklubbarna i Skåne, t.ex. Hells Angels, har uppmärksammats mycket tidigt, långt innan det fick de rubriker vi ser i dag. Redan 1994 hade Rikspolisstyrelsen ett förlag om en insatsstyrka mot mc-våld till en kostnad på 60 miljoner. Men sedan har det tydligen inte hänt så mycket. Jag sade tidigare att det gäller att få en omfördelning av pengarna så att de går till det distrikt där problemen finns - och det är ju uppenbart var det är. Jag hoppas alltså att Polisen i Helsingborg och Malmöhus län får sådana resurser att vi kan prioritera detta. Vad som sedan gäller är som sagt att se till att inte andra mc-klubbar ansluter sig. Om man slår sönder de befintliga blir det kanske ett mindre problem, och det är det viktigaste. Vi måste också tänka på alla dem som har motorcykel som huvudintresse, så att inte alla mcmänniskor blir bemötta med misstänksamhet och fientlighet. Verkligheten är ju sammansatt. Det har också i bl.a. Expressen figurerat uppgifter om att det finns något som heter Brödraskapet MC, men här finns inga motorcyklar inblandade! Vi får passa oss för att använda beteckningen MC i samband med alla brottsliga organisationer. Det är inte det som är tanken. Det står även i tidningen Nya Norrland i dag om Nordland MC, men det är också kriminella människor, som inte har motorcyklar över huvud taget. Det kan alltså gå inflation i begreppet, och det är inte bra. Grunden för oroligheterna är ju en gammal företeelse, som är tragisk och som vi kan säga är den manliga världens krig om territorier, slagsmål om manfolksära, om att härska för att kunna underkuva andra. I den här debatten är det återigen mest kvinnor som deltar; en man och resten kvinnor. Det är ganska symtomatiskt, när vi pratar om just männens våldsaktioner i detta samhälle.

Fru talman! Jag blev rätt upplivad av justitieministerns fundering kring det här med olovlig kårverksamhet. Det var någonting som nämndes av en rättslärd på ett seminarium som Folkpartiet ordnade före denna debatt. Jag tycker inte att man skall vara så rädd för att ge sig på den organisatoriska formen för en kriminell verksamhet eller en rasistisk verksamhet. Det sägs visserligen att de då går under jorden, att vi inte kommer någon vart, att de organiserar om sig osv. Men det är ett bra medel att operera med i juridisk-teknisk mening, i enlighet med att man skall trakassera den här typen av verksamhet. Man måste alltså få ett legalt medel. Då är det bra att kunna angripa själva formen för verksamheten. Jag skulle vilja slå ett slag för att man tittar på det och också på just det som ligger i vad justitieministern säger, dvs. att det redan finns rätt många lagar och möjligheter för den som har engagemanget att agera utifrån det rättssystem som vi i dag har. När det avslutningsvis gäller civilmotståndet, är det naturligtvis oerhört viktigt att pressen uppdagar sådana här förhållanden och sätter ljuset på fenomenet, men det får inte slå över i att man glorifierar våld och brottslighet och skapar hjältar av de här figurerna. Det är någonting som man kan ta åt sig, som ett slags självsanering.

Fru talman! Låt oss först klara ut frågan om övergrepp i rättssak. Före den 1 juli 1993 var straffskalan för brott av normalgraden böter eller fängelse i högst två år och för grovt brott fängelse i högst fyra år. Detta skall rättas till. I den beredning som pågår kommer både straffskalan för brott av normalgraden och straffskalan för grovt brott att ses över. För att undvika alla missförstånd, vill jag säga att ringa brott inte finns i lagtexten när det gäller övergrepp i rättssak, utan det finns bara brott av normalgrad och grovt brott. Vad jag vill peka på är att det inom normalgraden kan vara fråga om händelser som de facto är ringa. Men rättsligt sett finns inte ringa brottslighet, och vi skall inte heller införa det. En viktig fråga i det här sammanhanget är naturligtvis Polisen och dess möjligheter att på ett effektivt sätt angripa den här typen av brottslighet. Det är naturligtvis bekymmersamt att Polisen också är utsatt för besparingskrav. Men jag blir ändå litet förvånad över att den frågan får den dimension som bl.a. Gun Hellsvik ger den, mot bakgrund av att vi och den här kammaren har talat om för Polisen vilka prioriteringar som skall göras av Polisens arbete. Det handlar om att bekämpa våldet, narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Det gäller att prioritera det problemorienterade arbetssättet och att utveckla en kvalificerad kriminalpolitisk verksamhet. Detta är högt prioriterat i Polisens arbete. Just detta är det som har den största betydelsen för att bekämpa den typ av brottslighet som vi talar om i dag. Om Polisens drygt 10 miljarder inte räcker till det som enligt denna riksdag är högst prioriterat, vad skall resurserna då räcka till? Kriminalvården är vid det här laget ganska väl bekant med den speciella problematik som denna typ av brottslighet föranleder. Man har haft att hantera den i ett antal år redan, och man har visat att man klarar att hantera den på ett mycket gott sätt, inte minst ur säkerhetssynpunkt. När det gäller vittnens och målsägandes säkerhet är det en väldigt svår fråga att hantera. Jag tror att vi måste vara mycket kreativa för att utveckla system som kan ge ett ökat skydd och en ökad säkerhet för människor som är utsatta. Det är en problematik som inte kan lösas genom särskild lagstiftning i några paragrafer eller genom mycket schablonartade åtgärder, utan det handlar om att i förhållande till en viss individ i en viss situation hitta ett sätt att säkerställa den personens trygghet, inte minst känsla av trygghet. Här tror jag att de utredningar som har detta som sitt uppdrag har en svår uppgift, men förhoppningsvis hittar man lösningar som innebär att situationen kan förbättras. När det gäller de ekonomiska problemen i sammanhanget, är det naturligtvis så som det är med alla andra ekonomiska problem. Om människor inte klarar att vidta de åtgärder som är nödvändiga t.o.m. för deras överlevnad, finns det system som tar hand om det. I fråga om att namn på vittnen och målsägande inte i onödan skall anges i de dokument och handlingar som hanteras under processen, gäller sedan den 1 juli 1994 helt nya regler, som möjliggör att man utesluter namn, just från skyddssynpunkt. Det talades om möjligheten att använda den lagstiftning som vi redan har och även möjligheten att använda sådan lagstiftning som inte har varit så aktuell tidigare men som kan få användning i dag. Jag nämnde olovlig kårverksamhet som exempel. Med anledning av vad Rolf Åbjörnsson sade, vill jag då säga att detta icke skall tolkas så att jag tycker att vi skall angripa formerna. Lagstiftningen om olovlig kårverksamhet siktar icke på formerna, utan på ett faktiskt innehåll i en verksamhet, nämligen en verksamhet som går ut på att man med vapen rustar sig för att fylla en roll i samhället som enbart Polisen har rätt att göra och inte någon annan. Jag har den inställning som jag tidigare har framfört i andra sammanhang, dvs. att vi skall akta oss för att angripa former men att vi skall angripa de brottsliga gärningarna.

Fru talman! I går firades i Uppsala 700-årsminnet av Upplandslagen från 1296. I inledningen till byalagsbalken återfinns de kända raderna, som många av er har passat på att citera i olika sammanhang, och jag gör det gärna här i dag: Land skall byggas med lag och ej med våldsgärningar. Ty då går det landet väl när lagen följes. Alla tider har haft sina outlaws-grupper. I alla tider har samhället haft anledning att markera att man inte accepterar att vissa människor ställer sig vid sidan av lagen eller t.o.m. anser sig stå över lagen. Detta gällde för 700 år sedan, och det gäller i dagens samhälle. Men varje tid har ändå sin variant på det här problemet - vi har vår. När vi diskuterar den här frågan kanske vi ändå skall erinra oss att det vi talar om är en mycket liten företeelse i vårt samhälle, inte minst i förhållande till dem som ofta blir utpekade i debatten som ansvariga, de som tycker om att åka motorcykel. Det är väldigt, väldigt många i vårt land som åker motorcykel, men det är ytterst få av dem som är involverade i brottsliga sammanhang. Därför kanske vi ibland måste tänka på vårt ordval när vi diskuterar dessa frågor. Varje tid har sina orsaker till att man har fått de problem man har. Vi har dagens specifika sociala problem - en isolering bland människor, ett socialt främlingsskap, en social isolering, en brist på social kontroll i många sammanhang. Det föder problem av det slag som vi har att hantera i dag. Varje tid har att se till att man har ett regelverk och ett rättssystem som fungerar efter den tidens förutsättningar och krav. Jag tror att vi i vart fall kan vara överens om att vårt samhälle och vårt rättssystem har en god beredskap att hantera de människor som inte vill respektera i demokratisk ordning stiftade lagar och regler.

Fru talman! Jag har en fråga till biståndsministern och numera ministern för asylfrågor. Det pågår för närvarande en kampanj om enprocentsmålet i biståndet, vilket vi tyvärr verkar vara avlägsna från. En del i det biståndsbeslut vi tog i våras, och som många av oss var kritiska till, innebar att 300 miljoner kronor av biståndspengarna skulle gå till asylverksamheten i Sverige. Som det ser ut på ansökningarna från Invandrarverket har man hittills inte alls använt, och tror heller inte att man kommer att behöva använda, de medel som man ursprungligen tänkt sig. Min fråga till Pierre Schori är: Kommer de 300 miljoner kronor som drogs bort från ett redan lågt bistånd tillbaka till biståndet, med tanke på att asylkostnaderna inte blir så höga?
Fru talman! Det pågår med nödvändighet diskussioner om detta. Det blir lättare för mig att få en klar överblick över hanteringen av de olika anslagen. Det är inte färdigt ännu. En sak är dock klar: Det blir lättare att på ett bra sätt använda de samlade pengar som finns. Jag är angelägen om att man börjar använda pengar som skulle ha använts för asylmottagningen i återvändandesyfte. För dem som vill återvända, frivilligt naturligtvis, till exempelvis Bosnien, skall man förbereda ett återvändandeprogram. Då kan man använda sig av dessa pengar.
Fru talman! Blir det inte möjligt att återföra nära 300 miljoner kronor till biståndet, när kostnaden för asylmottagningen totalt sett ser ut att bli så mycket lägre? Kostnaden för återvändande flyktingar är naturligtvis också viktig, men det ser ju ut att bli ett stort överskott på de pengar man tänkt använda till asylmottagandet.
Fru talman! Det går inte att se det här så uppdelat som Eva Zetterberg antyder. Om man skall ordna ett återvändandeprogram från Sverige för flyktingar från Bosnien t.ex. måste man i första hand se till att de har något att återvända till, dvs. att det finns bostäder och skolor. I de allra flesta fall har flyktingar från Bosnien inga bostäder att återvända till. Därför kommer biståndet naturligt in i cirkeln av återvändande-, bistånds och flyktingpolitik. Det är det som är vitsen med att integrera flyktingpolitiken i
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Winberg, som jag ber att få hälsa välkommen som ny arbetsmarknadsminister. Hon kunde ha kommit i en lägligare tid. Hon har en arbetslöshet på korrekt räknat 20 % att ta hand om. En hel hop öppet arbetslösa, tyvärr; många i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, många förtidspensionerade av arbetsmarknadspolitiska skäl. Häromdagen kom Arbetsmarknadsstyrelsens prognos för de kommande åren. Den visade att vi möjligen skulle kunna få 40 000-45 000 nya arbeten under de två kommande åren. Samtidigt har socialdemokraterna lovat att halvera den öppna delen av arbetslösheten, dvs. en liten del av den stora arbetslösheten, till år 2000. Det skulle kräva ungefär 200 000 nya arbeten. Efter två år har man enligt AMS prognos skrapat ihop 40 000 nya jobb. Det innebär att det saknas 160 000 nya jobb för regeringen att klara för de därefter följande två åren. Margareta Winberg tänkt sig att klara detta?
Fru talman! Först måste jag korrigera en siffra som Per Unckel nämnde. 20 procents arbetslöshet har jag inte sett. Jag kanske inte har hunnit läsa alla siffror, men det är inte den officiella siffran. I den prognos som AMS i dagarna kommit ut med beräknar man att arbetslösheten i år blir 7,3 %. Det skall man jämföra med fjolårets siffra som var 7,7 % Man beräknar att siffran för nästa år blir 6,7 %, dvs. en nedgång. Det är viktigt att komma ihåg rollerna i regeringen. En arbetsmarknadsminister skapar inte jobben. De skapas någon annanstans. Det brukar per Unckel och hans parti vara de första att påpeka i andra sammanhang. Vad vi kan göra är att underlätta och skapa medel för att nå målet arbete åt alla. De medlen är medel för att underlätta för företag och medel för att underlätta för de arbetssökande att passa i de framtidens jobb vi ser framför oss. En liten korrektion till: Det är inte så att vi på två år skall halvera arbetslösheten. Det har vi inte lovat. Det är fram till år 2000 som den öppna arbetslösheten skall vara halverad.
Fru talman! Får jag i min tur korrigera arbetsmarknadsministern? Jag sade inte att regeringen hade lovat att halvera arbetslösheten på två år. På fyra år har man lovat att halvera den öppna arbetslösheten, vilket är under hälften av den verkliga arbetslösheten. 7,3 % är mycket riktigt omfattningen av den öppna arbetslösheten. Den har regeringen lovat att halvera till år 2000. Min utgångspunkt för frågan var emellertid att AMS säger att man på de två första av dessa år skrapar ihop ungefär 40 000 nya arbeten. Då återstår två år till år 2000. Då skall det skapas 160 000 nya arbeten på två år, för att nå regeringens egen målsättning. Jag återkommer till min fråga: Hur har ni tänkt att göra det? Om Margareta Winberg inte känner sig ansvarig för detta är hon för min del fri, om talmannen tillåter detta, att överlåta frågan till någon annan av de svarande statsråden som möjligen vet bättre besked.
Fru talman! Jag måste säga att jag nästan känner mig rörd över Per Unckels stora entusiasm för den här frågan. Vi är inte så vana vid det inom mitt parti. AMS gör denna prognos. Den görs i ett läge när AMS inte riktigt vet vad den nya regeringen har med sig i bagaget. Det handlar för det första om att skapa en sådan ekonomi, med tanke på den vi ärvde från den regering Per Unckel satt i, så att det blir möjligt att uppnå detta mål. Regeringen håller nu på att göra detta, och det kommer att presenteras i vårbudgeten. Det handlar för det andra om att se till att ge sådana instrument; utbildning, regler för arbetsmarknadspolitiken osv. så att man underlättar både för företagandet och för de enskilda arbetssökande. Detta kommer att presenteras i den arbetsmarknadspolitiska propositionen i slutet av maj. Till dess får jag nog be Per Unckel ge sig till tåls.
Fru talman! Jag vill också hälsa Margareta Winberg välkommen på sin nya plats. Det är jättebra att det har kommit en kvinna på denna tunga post. Det behövs i denna regering. Det behövs nämligen hårda tag nu för att få ned arbetslösheten. Socialdemokraterna har inte lyckats pressa tillbaka den höga arbetslöshet som borgarna drev upp under sin tid. Det är dags att sätta fokus på det. Jag vill ställa en fråga om kvinnornas arbetsmarknad. Hur har Margareta Winberg tänkt sig att pressa tillbaka arbetslösheten bland kvinnor? Kvinnornas arbetslöshet är numera större än männens. Det finns många tecken som tyder på att de typiska kvinnojobben inte kommer tillbaka. Har Margareta Winberg några idéer om hur man i framtiden skall kunna göra kvinnliga kontorister till informationsteknikproffs, hur man skall kunna bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och hur kvinnor skall kunna komma ut på denna på ett annat sätt?
Fru talman! Låt mig först understryka det Monica Green tar upp - den arbetslöshet vi ärvde av de borgerliga. Vi skall också komma ihåg hur det var i början av 90-talet. Då hade vi en mycket låg arbetslöshet, men den blev under de tre borgerliga åren blivit oerhört hög. Detta är en för Sverige helt unik situation. Självfallet tar det tid att åtgärda detta. I dag är det fler män än kvinnor som är arbetslösa. Men i prognoserna som AMS gör sägs det att nästa år, 1997, byter sannolikt arbetslösheten kön. Det blir alltså fler kvinnor än män som är arbetslösa. Det beror bl.a. på att de hittills gjorda insatserna mest har riktat sig till de arbetslösa männen. Självfallet finns detta med som en utgångspunkt i funderingarna över vilka förslag som skall läggas fram i den arbetsmarknadspolitiska propositionen. Det betyder sannolikt - jag kan inte utfärda några löften - att perspektivet kommer att vridas något så att de arbetsmarknadspolitiska instrumenten passar kvinnorna bättre. Självfallet måste kvinnor också ändra sina val när det gäller utbildning och jobb.

Fru talman! Som en följdfråga om kvinnors arbetslöshet undrar jag om Margareta Winberg har någon idé om deltidsarbetslösheten - denna ofrivilliga arbetslöshet som oftast drabbar kvinnor.
Fru talman! Jag hann inte säga i mitt förra inlägg att jag kommer att få ta emot en utredning efter påsk. Utredningen har arbetat ett tag med att analysera kvinnornas framtida arbetsmarknad - situationen och förslagen. Jag har inte fått någon föredragning ännu och kan därför inte säga vad Åsa Regnér kommer att föreslå. Resultatet kommer att publiceras inom en fjortondagarsperiod.

Fru talman! Jag vill ställa en anslutande fråga till arbetsmarknadsministern. Detta handlar också om att försöka förhindra att göra människor arbetslösa. Regeringen har fattat ett beslut som innebär en sänkning av lönebidragsnivån för arbetshandikappade vid årsskiftet. Detta innebär att det för ungefär en månad sedan fanns 600 arbetshandikappade människor som var varslade om avsked. Vad jag förstår tyckte också den socialdemokratiska partikongressen att detta var väl magstarkt.
Fru talman! Det är riktigt att man på den socialdemokratiska partikongressen beslutade om att försöka höja nivån på detta bidrag. För dagen, och i dagens ekonomiska situation, ser jag små möjligheter att göra detta. När man har gått ut och frågat arbetsgivare som har anställda med olika typer av arbetshandikapp, och därmed lönebidrag, har man funnit att det finns en vilja hos en del av arbetsgivarna att gå in och bidra med skillnaden mellan det lägre beloppet och full lön. Jag är medveten om att detta inte löser hela problemet, men för dagen har jag inget ytterligare att säga.
Fru talman! Det var ett intressant första besked från den nya arbetsmarknadsministern. Hon är alltså beredd att låta arbetshandikappade människor bli arbetslösa trots att hennes eget parti har sagt att detta är för magstarkt. Ändå ger ministern nu beskedet att fler människor skall bli arbetslösa. Jag tycker att det är ett häpnadsväckande besked vi har fått här i dag.
Fru talman! Jag måste säga att det är litet som gör Dan Ericsson häpen. Jag är inne på min sjunde dag som arbetsmarknadsminister. Vi hade en partikongress för knappt två veckor sedan. Det går inte så fort i politiken, och särskilt inte med det arv vi har att bära på.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern har varit arbetsmarknadsminister i sju dagar, men däremot har hon varit ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet ganska länge. Därmed är det naturligt att ställa frågan om ifall arbetsmarknadsministern har med sig den gamla synpunkten om att minska arbetstiden och dela på jobben, eller om hon har ändrat uppfattning. Kommer arbetsmarknadsministern att driva frågorna om minskad arbetstid och om att dela på jobben? Jag fick ett svar från Anna Hedborg vid något tillfälle, då hon sade att minskad arbetstid skulle vara att dela på arbetslösheten. Det innebär att hon menade att 40 timmars arbetsvecka är något slags naturlag. Hur ser den nya arbetsmarknadsministern på detta?
Fru talman! Jag tror inte att det finns någon given summa timmar som är naturlig. Detta konstrueras efter konjunkturerna under historiens gång. På den socialdemokratiska partikongressen fick de socialdemokratiska kvinnorna, mot partistyrelsens vilja, igenom att den nya regeringen med kraft skall verka för detta. Parterna skall nu gå in för att en del av, eller hela, löneutrymmet - hur stor del får man bestämma själv - kan tas ut i form av förkortad arbetstid i stället för i pengar. En del av beslutet innebär att om man inte lyckas få parterna dithän skall lagstiftning övervägas. Jag står till fullo bakom ett sådant synsätt.
Fru talman! Margareta Winberg säger att normalarbetstiden litet grand skall anpassas till verkligheten. Då blir nästa fråga: Anser arbetsmarknadsministern att 40 timmars arbetsvecka nu, och en bit in på 2000-talet, är optimalt om man skall uppnå det som arbetsmarknadsministern talade om i sitt första inlägg, nämligen full sysselsättning?
Fru talman! Frågan om sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning över huvud taget har varit, som den har förts fram från det socialdemokratiska partiet och från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, en fråga om att förbättra situationen för människor. Vi har inte använt argumentet att om vi delar på jobben blir de fler, eller att om vi går ned i arbetstid blir det fler jobb. Denna tes är mycket omdiskuterad. Det finns de som säger att det inte blir fler jobb, därför att man jobbar mer under de sex timmar man jobbar. I vissa sektorer, t.ex. den offentliga sektorn, finns det självfallet en gräns för hur mycket produktiviteten kan öka med en minskad arbetstid. Mot detta får man ställa den kostnad som en minskad arbetstid innebär, och anställa fler personer. Arbetstidskommittén är inne på sitt slutvarv och kommer att lägga fram sitt förslag till regeringen någon gång i juni. Vi får då se vad den kommer med, och vi skall naturligtvis handla utifrån det.
Vi har ytterligare två anmälda anslutande frågor, från Margareta Andersson och Patrik Norinder. Ni kommer att få ställa en fråga var, men vi måste därefter gå över till andra frågeområden.

Fru talman! Jag delar fullständigt åsikten att det inte blir lika stor uppmärksamhet när kvinnor i smyg förlorar jobben som när män - icke i smyg - förlorar jobben. Det har sannolikt också påverkat de insatser som under åren har gjorts för dessa respektive grupper. Jag skall göra vad jag kan för att synliggöra också kvinnors, inklusive kvinnliga kontoristers, arbetslöshet. Den åtgärd som genast står till buds är utbildning. Det är ju fråga om jobb som försvinner, och då måste man göra någonting annat. För det måste man ha en utbildning.
Fru talman! Min fråga gäller likabehandling av ersättning vid deltidsarbetslöshet. Bakgrunden är den att AMS nyligen har skärpt reglerna för rätten till ersättning från a-kassan till de anställda i uthyrningsbranschen. AMS beslut riktar sig mot endast en bransch, de privata personaluthyrningsföretagen. Andra branscher med samma funktionssätt behandlas enligt en annan syn. Det kan gälla bevakningsföretag, städföretag, transportföretag, offentliga företag som Systembolaget eller "springvikariat" inom den kommunala sektorn. Personligen ser jag flera skäl för en översyn av ersättningssystemet för deltidsarbetslösa. Men innan den är gjord är det ett anständighetskrav att alla branscher, i synnerhet de som arbetar inom de nämnda områdena, behandlas lika. De som nu råkar illa ut är företrädesvis HTF-anslutna deltidsarbetande kvinnor som arbetar inom sektorn kontor och administration och i personaluthyrningsföretag. Anser statsrådet att det är riktigt att likabehandling och konkurrensneutralitet åsidosätts genom AMS särbehandling av personaluthyrningsföretagen?
Fru talman! Jag var när vi satte oss ned här orolig för att jag inte skulle kunna svara på någon av frågorna, och jag kan inte besvara den här frågan. Jag vet ingenting om detta. Jag föreslår att Patrik Norinder ställer frågan i form av en interpellation. Då skall vi noga analysera den, och jag skall ge ett svar.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pagrotsky. Barnen är vår framtid. De är en grupp i samhället som under senare år har fått det mycket besvärligt. Flera olika förslag från den socialdemokratiska regeringen har försvårat för barnen. Vi får många gånger larmrapporter, och har fått det också den senaste tiden, om hur utomordentligt illa barnen mår. I dag framträdde barnombudsmannen på TT ganska tidigt på morgonen och var mycket beklämd över att inget görs. Jag hade hoppats att regeringsförklaringen skulle ha innehållit någonting om barnens situation, men den var i stort sett helt bortglömd.

Fru talman! Regeringen följer mycket noggrant hur barnfamiljerna har drabbats av de senaste årens budgetkonsolideringsprogram. De siffror och indikationer som vi än så länge har visar inte att de totalt sett har träffats hårdare än andra grupper. I vissa fall är det t.o.m. tvärtom. Men eftersom barnfamiljerna, inte minst barnfamiljer med bara en förälder, har mindre marginaler, kan samma påfrestningar som de som har träffat andra vara tyngre för just dessa familjer. Av det skälet är det viktigt att man särskilt noga följer detta. Jag kan berätta att i den budgetproposition som skall läggas fram i september och som redan nu börjar planeras kommer det för första gången att ingå en särskild bilaga om barnens situation, där dessa frågor kommer att gås igenom utomordentligt noggrant.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för att det till hösten finns möjligheter att lyfta fram barnens situation, men jag vill påminna om att det är oerhört allvarligt för de barn som mår dåligt i dag. Det gäller att analysera vilka effekter de vidtagna åtgärderna har fått och att både långsiktigt och kortsiktigt föreslå förändringar. För några år sedan drevs en kampanj där det hette: Barn är mjuka, bilar är hårda. Jag tror att barn är en grupp som skadas oerhört, om man inte försöker att underlätta deras situation. Det är ändå de som en gång skall ta över vårt samhälle, och det gäller att hitta även kortsiktiga lösningar.
Fru talman! Jag tycker att det hade varit klädsamt om Chatrine Pålsson hade ägnat en smula större uppmärksamhet åt detta under den tid när statsfinanserna raserades, så att vi i dag hade sluppit den otacksamma situationen att tvingas vidta den här typen av otrevliga och obehagliga åtgärder. Den enskilt viktigaste frågan för de utsatta barnfamiljerna är jobben på arbetsmarknaden. De ensamstående unga mammorna är en grupp som är särskilt hårt drabbad av arbetslöshet, och det är där som de viktigaste åtgärderna måste sättas in. Vad gäller den oro för uppföljning och analys som Chatrine Pålsson ger uttryck för vill jag säga att detta följs hela tiden, jag skulle t.o.m. kunna säga vecka för vecka och månad för månad. Barnfamiljernas situation är verkligen inte obekant i regeringskansliet.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att detta inte fanns med i regeringsförklaringen. Jag hade hoppats att de frågor som regeringen prioriterar skulle ha funnits med där. Vad gäller den förra regeringens engagemang för familjen och för barnen förstår jag att statsrådet inte har hunnit studera det som finns att läsa om det. Vi införde ett vårdnadsbidrag i syfte att familjerna själva skulle få avgöra vad som är bäst för barnen. Vi hade verkligen en barnbefrämjande politik. Det är sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde som raseringen av barnens villkor har skett. Det är ett faktum.
Fru talman! Jag tackar Chatrine Pålsson för den självkritik som hon ger uttryck för när hon påminner alla här om de kreditfinansierade kosmetiska reformer som man var så duktig på att lägga ut i långa listor. Det är precis de som gör att man nu tvingas vidta sådana här åtgärder. När Chatrine Pålssons partivänner hade tillfälle att påverka detta tredubblades statsskulden och arbetslösheten. Det var då lätt för dem att på statens checkkredit ställa ut goda löften och ge angenäma julklappar till sina väljare. Nu gäller det att rensa upp i det här moraset och att försöka få stabilitet, ordning och reda samt lägre räntor, så att vi åter kan få fart på jobben och återuppta det traditionellt fullt finansierade reformarbetet i Sverige.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. sorteringsterminaler har på kort tid bantats till 13. Det innebär exempelvis att det för brev som skickas tre mil bort tar tio dagar att komma fram, med åtföljande otrevliga konsekvenser.

Fru talman! När Sivert Carlsson beskriver situationen låter det som om vi skulle ha låtit posten demonteras fullständigt i Sverige. Riktigt så är det ju faktiskt inte. Grunden till det som händer i aktiebolaget Posten är faktiskt att vi allesammans mer sällan går på posten. Vi tar ut våra pengar på bankomater, vi betalar våra räkningar via bank eller postgiro och vi använder ett helt annat system, både när vi kommunicerar med varandra och när vi ägnar oss åt penningtransaktioner. Postlagen gäller, och avtalet mellan Posten och staten håller på att diskuteras, då det skall ses över från den 1 januari 1997. Men självklart skall det finnas en postservice som gäller hela landet också i fortsättningen.
Fru talman! Jag är tacksam för det sista svaret. Jag hoppas självklart att det skall vara så att de pengar vi beslutar att anslå verkligen går till en postservice som gäller samtliga i hela landet, även dem som bor längst ut på brevlådelinjen.
Fru talman! Jag har en fråga till biträdande utrikesministern angående den nya koppling som nu finns mellan bistånd och flyktingpolitik och som jag tycker är väldigt spännande. Har statsrådet hunnit fundera något över de möjligheter som kopplingen erbjuder?
Fru talman! Det är inte bara en integration mellan bistånds och flyktingpolitik, utan en integration med utrikespolitiken i stort. Om man tittar på flyktingars och asylsökandes situation ser jag det som en mycket stor fördel. För det första får vi som jag ser det en ordentligare analysförmåga och ett mer sammanhållet underlag än tidigare genom att vi nu på ett och samma ställe kan ta ställning till situationen i det s.k. flyktingproducerande landet. Därigenom får man ett mycket gott underlag. För det andra kan vi på ett mera sammantaget dynamiskt sätt agera internationellt i Förenta nationerna, i EU och på andra håll för att förhindra och förebygga flyktingsituationer. För det tredje har vi också på ett och samma departement nu möjligheter att ordna återvandringen, när den kan ske, på ett helt annat sätt än vad vi kunnat tidigare. Som jag har sagt tidigare i ett svar: I t.ex. fallet Bosnien ligger asylmottagningen, biståndsinsatser nere i Bosnien för att förbereda återvändande och det internationella agerandet för att följa upp Daytonavtalet inom samma departement, kan man säga. Det är ett exempel på hur den sammanhållna flykting-, utrikes och biståndspolitiken fungerar. Jag ser att vi kommer att kunna få det på många andra områden, och det är en stor fördel.
Fru talman! Den andra punkten är jag särskilt intresserad av. Biståndsministern talar om möjligheterna att förhindra eller, om man vill uttrycka det på ett annat sätt, motverka flyktingströmmar. Det måste i sig vara något positivt. Jag funderar på: Vilka inslag är det då i flyktingpolitiken - biståndspolitiken kanske man också skall nämna - och i ländervalet som kan vara viktiga i det här sammanhanget? Jag tänker bl.a. på ländervalet som vi ser när det gäller Medelhavsområdet och t.ex.
Fru talman! Ett av EU:s senaste uppdrag har varit att försöka ordna en s.k. samarbets och stabilitetspakt för Medelhavsområdet. Det har just förenat alla de krafter och politikområden som vi nu också har integrerat här i Sverige. Genom handelspolitiska, biståndspolitiska och allmänpolitiska insatser förebygger man just flyktingproducerande situationer. Därigenom bidrar man till att i stället skapa en social, ekonomisk och politisk utveckling som motverkar flyktingskap.
Fru talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. I TV-programmet Striptease i går redovisades hur arbetet i Energikommissionen eventuellt hade gått till. Det var en ganska skrämmande bild. Man sade att det var ett beställningsarbete helt enkelt, och att man redan innan kommissionens arbete var färdigt - ja, t.o.m. innan det hade börjat - hade slutsatsen klar. Jag undrar om regeringen är villig att granska hur det här i själva verket har gått till.
Fru talman! Jag har inte för vana att kommentera TV-program som jag inte har sett och inte ens har hört talas om. Jag föreslår att Birger Schlaug vänder sig till energiministern med en interpellation eller skriftlig fråga i det här ärendet.

Fru talman! Jag har också en fråga till statsrådet Pagrotsky som gäller utredningsväsendet i Sverige. Det är oerhört väsentligt att det är hederligt och allsidigt, men det tycks inte gälla Energikommissionen. Jag har erfarenhet från 70-talet, då kärnkraftsintressena var totalt dominerande. Företrädare för kärnkraftsintressena har efteråt skrivit en bok, De heta åren, i vilken de erkänner alltihop. Ingenting händer. I den nya energikommissionen har tydligen samma sak hänt. NUTEK tog fram ett bra underlag som inte har behandlats. Professor Björn Karlsson i Linköping tog fram ett bra underlag som visar att det är billigare att avveckla kärnkraften. Kommer regeringen mot bakgrund av att frågan uppenbarligen icke är allsidigt utredd att se till att också utredningarna och bakgrundsmaterialet som Energikommissionen har beställt tas i beaktande när man skriver propositionen?
Fru talman! Jag vill ge samma råd som jag gav till Birger Schlaug. Rikta dessa frågor till energiministern, antingen i form av en interpellation eller en skriftlig fråga. Jag är säker på att det kommer att bli en intressant debatt och diskussion kring de frågor som Birgitta Hambraeus tar upp.
Fru talman! Det kommer vi självfallet också att göra. Men jag tycker att det är viktigt och att det är hela regeringens ansvar att utredningsväsendet i Sverige är trovärdigt. Det får inte finnas den minsta misstanke att utredningsväsendet är ohederligt och att partsintressen totalt dominerar där. Det gäller inte bara politiska intressen utan också monopolintressen i landet. Detta är icke något som bara gäller energiministern. Det är hela regeringens ansvar.
Fru talman! Jag har mycket stort förtroende för utredningsväsendets integritet och för de ledamöter som ingår i utredningarna. Därför förbehåller jag mig rätten att vara litet skeptisk mot de anklagelser som utslungas här. Jag har också lärt mig att det ibland kan - även om det är mycket sällsynt - insmyga sig någon liten felaktighet i ett TV-program av typen Striptease. Jag är inte beredd att utdöma någon allmän förkastelsedom över vare sig utredningsväsendet eller den speciella utredning som gårdagens TV-program tydligen har riktat anklagelser mot.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Först vill jag dock hälsa henne välkommen åter till jordbrukspolitiken. Den långa hårda vintern gör att en betydande del av den höstsådda arealen befaras utvintra denna vår. Ett särskilt problem uppstår då lantbrukarna före den 3 april skall ha inkommit med besked vad gäller årets odlade arealer och även uttagen areal för träda. Många har räknat med att liksom förra året få dispens för att få utnyttja utvintrad areal som EU-träda. Frågan är nu om detta går. Vidare undrar jag: Om det inte går, kan jordbruksministern tänka sig att skjuta upp sista dagen för anmälan av årets odlingar till en tidpunkt då vinterns framfart kan bedömas på ett säkrare sätt?
Fru talman! Jag måste tyvärr säga att detta är en fråga på en detaljeringsnivå som jag ännu inte har hunnit sätta mig in i. Jag kan därför inte här ge ett klart och entydigt besked, men jag kan försäkra Ingvar Eriksson att frågan i högsta grad är aktuell på Jordbruksdepartementet. Just denna dag håller vi på att undersöka saken. Jag kan inte ge något svar i vare sig den ena eller den andra riktningen just nu.
Fru talman! Eftersom man skall ha lämnat in anmälan inom en vecka, senast den 3 april, är det bråttom med besked. Mot den bakgrunden ber jag jordbruksministern överväga att skjuta på inlämningen en månad eller att ge samma dispens som gällde förra året. Då kommer man att undanröja många problem. En sak till: Ta gärna upp frågan i EU. Även andra, längre söderliggande, länder har drabbats av samma fenomen.
Fru talman! I den del som rör själva slutdatumet för själva sökandet, den 3 april, kan jag ge beskedet att det inte kommer att ändras. I övrigt kan jag inte här lämna några ytterligare besked, utan det får vi återkomma till.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern och gratulera henne till det nya uppdraget. Som konsument vill jag veta vad jag äter. Som konsument måste jag också kunna välja vad jag äter. Kravet på ursprungsmärkning har i allra högsta grad blivit aktuellt i dagarna beroende på "galna kosjukan". Vi måste konstatera att det inte är tillräckligt med de frivilliga överenskommelserna om ursprungsmärkning.
Fru talman! Jag delar Karin Starrins uppfattning att ursprungsmärkning är ett angeläget konsumentkrav. Jag anser också att den senaste tidens händelser med "galna ko-sjukan" har givit oss ytterligare stöd för den svenska ståndpunkten att ursprungsmärkning skall vara tillåten och möjlig. Det har ansetts, inte bara inom EU utan också i det globala perspektivet, t.ex. inom GATT, att ursprungsmärkning är någonting som förhindrar den fria handeln mellan länder. Enligt min uppfattning är det precis tvärtom, därför att konsumenterna utan ursprungsmärkning inte är beredda att handla livsmedel över nationsgränserna. En ursprungsmärkning skulle i själva verket befrämja den gemensamma marknaden och handeln internationellt i övrigt. Det är självklart min avsikt att med ytterligare kraft föra fram dessa åsikter i EU och i andra sammanhang.
Fru talman! Jag tackar för de beskeden. Det är självklart att opinionsläget nu måste tala för det och föra ett sådant beslut framåt. Men jag skulle gärna vilja veta om jordbruksministern nu tänker initiera frågan mera tydligt i EU-samarbetet, inte bara kommentera svensk hållning, utan också ta initiativ.
Fru talman! Jag kan försäkra Karin Starrin att jag, så fort jag hunnit sätta mig in i hur jag på bästa möjliga sätt skall ta mig an den frågan, kommer att göra det såväl inom EU som i andra internationella sammanhang där det är möjligt att ta upp den. Jag är tacksam och glad för det starka stöd som jag är övertygad om finns i denna fråga från många olika håll, inte minst från konsumenter.

Fru talman! Enligt min uppfattning har vi en god kontroll vid införsel av kött till det här landet. Självklart skall jag se över om det finns något ytterligare vi kan göra för att skärpa kontrollen. Den senaste tidens diskussioner kring "galna kosjukan" i Storbritannien har visat att vi har en mycket hög ambitionsnivå och också en mycket hög effektivitet när det gäller att tillvarata konsumenternas självklara rätt till trygghet och säkerhet i de här sammanhangen. Finns det något som ytterligare kan göras skall jag självfallet gärna bidra till det.
Fru talman! Det befarade sambandet mellan "galna ko-sjukan" och en dödlig sjukdom hos människor reser många frågor. Det är naturligtvis också fråga om vad man ger djuren för foder. Det har kommit fram att det här skulle kunna bero på fodret. Är jordbruksministern beredd att ta initiativ och med samma entusiasm i EU driva kravet på att förbjuda kadavermjöl i djurfoder?
Fru talman! Det är inom hela EU liksom i Sverige förbjudet att till idisslare ge foder som innehåller protein som kommer från andra djur. Men vi är i Sverige, såvitt jag vet, ensamma om att ha ett totalförbud mot kadavermjöl i alla typer av foder utom till pälsdjur. Den senaste tidens händelser kan ge oss i Sverige ett underlag för att med ytterligare kraft ta upp en diskussion i alla de avseenden där vi har en hårdare lagstiftning som rör djurhållning och utfodring av djuren. Ja, det är min avsikt att ta upp dessa frågor.
Fru talman! Jag vill först gratulera Marita Ulvskog till att hon blivit upphöjd inte bara till vår kulminister utan även till kulturminister. Regeringsförklaringen var väldigt mager när det gäller avsnittet om kultur. Man kan säga att den är ett oskrivet blad på det området, och det är än så länge Marita Ulvskog också som kulturminister. Det är ändå ett par saker som jag skulle vilja fråga om. Det går många rykten om när kulturpropositionen kommer. Det kan vara bra att få det fastslaget: Kommer den under våren eller under hösten? Det borde ministern kunna ge besked om nu. Den andra frågan gäller en personlig deklaration kring prioritering mellan kvalitet och bredd på kulturområdet.
Fru talman! Jag vet inte om jag kan tycka att regeringsförklaringen var ett oskrivet blad. Den var en mycket kortfattad och kärnfull deklaration, som förhoppningsvis fler än riksdagsledamöterna skall orka läsa. Där stod en del om kulturen, om kulturens viktiga roll för att överbrygga klyftor mellan människor, klassklyftor, geografiska klyftor och inte minst etiska konflikter. Vad gäller kulturpropositionen kommer jag icke att lägga fram någon sådan i maj, som de ursprungliga planerna var. Det finns helt enkelt inte möjlighet att hinna med det. Jag är inte ens säker på att den avgångna kulturministern hade klarat det pressade tidsschemat. Jag kan inte ange någon exakt tidpunkt för när den kommer. Jag har dock en bestämd ambition att komma med den under hösten. Vad gäller den andra frågan återkommer jag.
Fru talman! Jag behöver kanske inte upprepa frågan, för kulturministern kommer säkert i håg den. Jag vill bara säga att det som står om kultur i regeringsdeklarationen är oerhört kortfattat. Det är sådant som vi alla kan skriva under på oavsett vilken regering det rör sig om. Det är bra med beskedet om kulturpropositionen. Vi skall veta att många beslut har fattats i denna kammare, i Statens kulturråd, i regioner och även lokalt där man har hänvisat till att kulturpropositionen kommer. Därför har man tillskapat en typ av nödlösningar. Det har skapat väldigt stor oro hos många kulturinstitutioner. Det är bra att de nu får beskedet. Men en del skulle ha behövt åtgärdas redan i höst, och då är frågan: Vad finns det för beredskap från kulturministerns sida att vidta åtgärder? Förra kulturministern Margot Wallström sade att hon hade viss akut beredskap när det gällde institutioner som var i fara. Kvarstår den akutberedskapen?
Fru talman! Ja, den akuta beredskapen består. Men jag är inte så där våldsamt orolig just nu, och kulturpropositionen kommer under hösten. Den s.k. konflikten mellan bredd och elit, mellan kvalitet och geografisk spridning vill jag egentligen inte tillstå existerar. Det är i väldigt många fall en konstruerad konflikt. Vi kan inte ha en bredd på kulturen och en kultur i hela landet om vi inte också har kraftiga motorer inom kulturpolitiken. Dessa institutioner finns i hög grad i Stockholmsregionen. Vi skall ha nationalscener, men de skall visa att de på olika sätt är hela folkets teater och icke Stockholmsteatrar - för att ta ett aktuellt exempel. Som sagt var, bredden behöver eliten, eliten behöver bredden.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Bakgrunden till min fråga är de diskussioner som fördes vid det flykting och invandrarseminarium som Folkpartiet arrangerade i Åsele i lördags. En av de punkter som diskuterades mest var den frivilliga flyktingmottagning som finns i en del andra länder, dvs. när organisationer, församlingar och grupper av människor tar ansvar för att ta emot och introducera några flyktingar. Att ett sådant system skulle fungera har ju åseleborna visat genom mottagandet av familjen Sincari, som har fungerat mycket bra. Min fråga blir då: Hur ser statsrådet Schori på ett sådant frivilligt flyktingmottagande?
Fru talman! Jag hade tillfälle att så sent som i går besöka just en sådan frivillig flyktingmottagning i Karlskrona. Det är en organisation som där har mottagningsverksamhet, Café, social samvaro och mötesplats för flyktingar och asylsökande. Jag tycker att det är utomordentligt stimulerande. Jag skulle önska att det fanns mötespunkter i alla kommuner där solidariteten och medmänskligheten får ett lokalt ansikte. Det är oerhört värdefullt. Annars får vi vinddrivna och ångestfyllda människor som blir tickande mänskliga och sociala bomber. Det är bra att det här finns, och jag skulle önska att det fanns överallt.
Fru talman! Nu gällde den diskussion som vi hade i lördags inte en sådan del av den nuvarande flyktingmottagningen. Det handlade snarare om en verksamhet som drivs parallellt med den som Statens invandrarverk i dag bedriver, alltså en mottagning mera av kanadensisk typ. Jag vill då precisera min fråga: Hur ser statsrådet på en begäran från t.ex. Åsele församling att få bedriva en försöksverksamhet med frivillig flyktingmottagning, där man tar ansvar för flyktingens mottagande och introduktion?

Fru talman! I morgon skall vi få information från regeringen om förhandlingsläget när det gäller Schengenavtalet. I det sammanhanget vore det intressant att ställa en följdfråga till statsrådet Schori. Han sade att det var inspirerande med en frivillig flyktingmottagning. Det kommer vi i så fall inte alls ha möjlighet till om vi går in i Schengensamarbetet som i hög grad syftar till gemensamma asylregler, bygga höga murar gentemot tredje land osv. Jag önskar att statsrådet kunde kommentera just detta.
Fru talman! Statsrådet talade med värme om mottagning av asylsökande. Då skulle jag vilja ta upp en fråga. Tidigare har det aviserats från regeringen att man skulle införa något slags förbud mot att sätta människor i förvar på häkten och liknande. Det finns fyra förvarsorganisationer i Sverige. Tre av dessa håller på att läggas ned därför att man inte har fått något besked sedan i höstas från regeringen om pengar till förvarslokaler. Det betyder att det är många asylsökande som skall avvisas och som nu sitter på häkten, där kostnaden är nästan dubbelt så stor som för vanliga förvarslokaler. Jag vill fråga statsrådet Schori vad han tänker göra åt denna skandal.

Fru talman! Av naturliga skäl kan jag inte svara uttömmande på dessa frågor. Vi är inte riktigt färdiga med Schengenavtalet ännu. När det gäller den s.k. skandalen måste jag ta del av den först och se om det är en skandal och i så fall på olika sätt försöka att åtgärda den. Detsamma gäller frivilligmottagningen. Sammantaget är det oerhört viktigt att vi gör klart och tydligt att detta att söka och få asyl undan terror eller tortyr är en mänsklig rättighet. Det är ingen nåd som man ber om. Hur vi i samhället och i alla dess instanser vid förvar eller vid ankomsten till Arlanda reagerar på dessa människor som söker asyl är en test av vår kultur, av vår demokrati. Själv har jag mått illa när jag har kommit med min lilla plastpåse till Arlanda och sett hur människor som söker asyl sitter exponerade inför allas ögon i all sin ångest. Detta är ett exempel på att vi måste genomföra en förändring så att det blir ett värdigare mottagande för de människor som har rätt att få sin asylansökan prövad på ett humant sätt. Sedan finns det avarter och svårigheter som grundar sig på olika saker. I det här skedet, i början av min verksamhet, vill jag över huvud taget inte rikta någon kritik mot någon. Jag återkommer till dessa saker - Schengen. Men grundprincipen är att det är en mänsklig rättighet att få asylansökan prövad och också att få den beviljad på legitima grunder.
Fru talman! Jag skall självfallet inte pressa statsrådet på ett detaljerat besked, eftersom statsrådet är så ny när det gäller dessa frågor. Men det har satsats tiotals miljoner på att bygga förvarslokaler som är mänskligare jämfört med hur det är att sitta i häkten. Under hela våren har man minskat ner antalet förvarslokaler och flyttat över asylsökande till häkten. Jag har själv varit i Flen och sett hur detta har gått till. Nu håller man på att säga upp personalen, och den skall sluta i april. Detta är faktiskt inte någonting mindre än en skandal.
Fru talman! Statsrådet Schori kanske inte alls får möjlighet att betrakta dessa människor som sitter där i all sin ångest på flygplatserna, om vi blir medlemmar i Schengensamarbetet. Då kommer de inte ens så långt. Pierre Schori sade att förhandlingarna ännu inte var slutförda. Men jag undrar vad statsrådet har framfört när det gäller just dessa synpunkter inför slutskedet av förhandlingarna.
Fru talman! Inför Schengen skall det också ske ett samråd med justitieministern. För min del är jag inte färdig att ha några slutliga synpunkter på detta, men jag återkommer.
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsrådet Leif Persson - det handlar om en finansiell fråga - gjorde Österlens befolkning väldigt glad den 21 november i höstas när han lämnade beskedet att fastighetstaxeringen i attraktiva kustområden såsom Österlen, västkusten eller Stockholmsområdet skulle få en lösning. Finansministern lovade att sätta i gång ett arbete på Finansdepartementet som skulle lösa de fastboendes situation. Arbetet skulle vara klart under våren. Nu skulle jag vilja ha ett förhandsbesked. Hur har det här arbetet hittills framskridit?
Fru talman! Det har lagts ned ett väldigt omfattande arbete i Finansdepartementet på det här området. Än så länge har det avkastat en ingående analys av hur många fastigheter som berörs, hur många som har fått mycket stora höjningar av taxeringsvärdet, hur många åretruntboende som har fått väldigt höga taxeringsvärden och vilken sorts inkomstförhållanden som är förknippade med detta. Analysen har gjorts för att man skall få en uppfattning om hur vanligt det är att boendekostnaderna har blivit väldigt betungande. Parallellt med detta har ett arbete bedrivits för att försöka finna några alternativa tekniker för hur denna mycket svåra skattetekniska manöver skall kunna genomföras. Det är vår förhoppning att det skall vara möjligt att komma till resultat senare under våren precis som förutskickades. Men jag kan i dag inte ge något besked om något datum för när detta kan tänkas ske.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag konstaterar att också Göran Persson gav ett löfte precis som förutskickades, så jag ser fram emot detta och hoppas att resultatet skall presenteras före vårriksdagens slut.
Fru talman! Rudolf Steiner-högskolan i Järna är ju en alternativ högskola som bekant, vilken för snart två år sedan ansökte om rätten att få ge examina. I juni förra året lämnade Universitetskanslern sitt positiva besked. Trots ett flertal påstötningar har ingenting hänt sedan dess mer än att alla väntar på det slutgiltiga beskedet från utbildningsminister Carl Tham. Rudolf Steiner-högskolan, lärare, studenter och Södertälje kommun väntar på beskedet. Jag vill fråga utbildningsministern om det är rimligt att handläggningen av ett sådant här ärende kan få ta så här lång tid och om det är departementets mening att så skall ske även i fortsättningen.
Fru talman! Det är inte riktigt rätt som frågeställaren säger, att Högskoleverket har givit grönt ljus för ansökningarna. Det har i själva verket gjorts en ganska nyanserad bedömning av en komplicerad fråga. Vi har ansett det viktigt att gå igenom detta mycket noga, eftersom det eventuellt kan få prejudicerande följder. Vi har också fört diskussioner med de inblandade. Men jag kan försäkra att det kommer ett besked i denna fråga inom kort. I den mer principiella frågan om det är rimligt att det tar så lång tid vill jag dock säga att det är rimligt att det tar en viss tid, om det är ett komplicerat ärende, så att man kommer fram till ett bra beslut.
Fru talman! Då får jag tacka för det beskedet. Tyvärr har man hört att det skall ske någonting inom kort ända sedan augusti förra året, då utbildningsministern borde ha kunnat lämna ett besked. Jag vill påminna om att den kvalitetsbedömning som har gjorts av Universitetskanslern till stora delar är positiv, för några av utbildningarna har ju faktiskt redan godkänts. Men, fru talman, det kanske är så att utbildningsministern egentligen inte gillar alternativa högskolor och att man därför har dragit frågan i långbänk betydligt mycket mer än vad man borde ha gjort.
Fru talman! Ärendet har inte dragits i någon långbänk. Det har hanterats i den vanliga bänken som går ut på att man prövar ett ärende mycket noga, och det har vi gjort. Det är därför som jag nu med tillförsikt kan säga att ett besked kommer inom kort. Vad beträffar inställningen i sakfrågan torde det vara lämpligt att diskutera den när beskedet kommer.

Fru talman! Min fråga ställer jag till statsrådet Leif Pagrotsky, som jag för övrigt vill gratulera helt uppriktigt. Frågan gäller budgetsaneringen. Det är ju främst två partier här i riksdagen, förutom Socialdemokraterna naturligtvis, som har tagit ansvar för konkreta beslut om budgetsanering, nämligen Centern och En del säger att Centerpartiet har tagit ett större ansvar. Då är det viktigt att klargöra vilka konkreta, skarpa saneringsbeslut som Centern har tagit ansvar för som Vänstern inte har tagit ansvar för. Som jag ser det är det beslutet att sänka ersättningsnivåerna till 75 % och beslutet att inte kompensera kommunerna för egenavgifterna. Men är det allt, statsrådet Pagrotsky? I så fall har faktiskt vi i Vänsterpartiet tagit ett större ansvar, för Centern har ju röstat emot mängder av förslag som vi har tagit ansvar för.
Fru talman! Det är en litet överraskande situation att här recensera olika oppositionspartiers sparvilja, deras inbördes konkurrens om att få skära ned i bidrag till handikappade, sjuka och pensionärer samt höja skatter för andra medborgare. Jag vill inte gärna falla in i detta. Men låt mig ändå säga så mycket som att båda partierna har gjort mycket goda insatser, som har varit till gagn för och bidragit till de rejäla räntesänkningar som hela Sveriges folk nu kan dra fördel av. Men jag vill ändå peka på en skillnad. För dagen förefaller det mig som om Centerpartiet på ett bättre sätt har kunnat följa upp överenskommelserna och de obehagliga beslut som man har varit med om att fatta. Man har inte tre månader senare börjat framställa det som att det var någon annans fel, att det nu bara är att gasa på igen och föreslå nya utgifter för kommunerna, kortare arbetstider och allt som vi fick höra Gudrun Schyman räkna upp i går.
Lars Bäckström har en följdfråga och Olof Johansson en anslutande fråga. Jag avser att ge båda ordet före statsrådet, men ni får inte polemisera med varandra.
Fru talman! Jag delar statsrådet Pagrotskys bedömning att Centern i ord är mycket bättre på att sanera och spara. Det är helt riktigt. Men i kompletteringspropositionen 1995 gjorde de en höjning med ungefär 4 miljarder kronor i saneringsprogrammet, som nu uppgår till 118 miljarder kronor. Är det detta som är skillnaden alltså, eller är den annorlunda, statsrådet Pagrotsky?
Fru talman! Jag skall inte förlänga diskussionen, men jag vill ändå säga att vi är starka anhängare av en stimulerande konkurrens. Dessutom betygsätts vi av marknaden, även om vi inte alltid tycker om det. Betygsättningen har fungerat väl i vårt fall. Den fungerade mindre väl så länge Vänsterpartiet var den enda parten. Jag tycker att detta var det enda som saknades i statsrådets analys. I övrigt vill jag tacka för de vänliga orden.
Fru talman! Som sagt, jag vill inte gärna recensera de olika siffrorna. Men jag vill gärna ge ett erkännande ord om Vänsterpartiets insatser under första hösten av denna mandatperiod, inte minst till ledamoten Bäckström personligen som medverkade mycket konstruktivt. Men min uppfattning kvarstår, att när vänsterpartister talar runt om i landet, i TV eller här i kammaren så är budskapet att det är för mycket åtstramning, inte för litet och inte heller lagom. De tycker att kommunerna skall få mera pengar, att alla möjliga bidrag skall förbättras, att en och annan skatt har höjts för mycket och att arbetstiden borde förkortas så att det blir bättre för alla människor. Det är liksom en annan färg på det budskapet än det som ligger i undertonen till Lars Bäckströms mycket nyktrare frågeställning.

Fru talman! Jag förstår inte hur Göran Lennmarker kan göra en sådan tolkning. Vad jag sade var för det första att vi, såsom de flesta andra länder i världen, erkänner bara ett Kina. För det andra kan det aldrig vara fel att hålla demokratiska val. För det tredje tog vi klart avstånd från de militära hotelser som Fastlands-Kina utövade mot Taiwan under själva valkampanjen.

Fru talman! Om man tänker på att Kommunist Kina kom in i FN 1971 i stället för Chiang Kai-sheks korrupta regim, så har Kina haft 25 år på sig att bli ett demokratiskt land. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna kräva att Kina på de åren fått ett demokratiskt styrelseskick, så att man nu kan ställa kravet att Taiwan skall bli fritt.
Fru talman! Vi håller, liksom den överväldigande delen av jordens stater, fast vid ett-Kina-politiken. Däremot ser vi naturligtvis positivt på den demokratiska utvecklingen i Taiwan. Det måste dock bli en sak för kineserna själva att, förhoppningsvis i en fruktbar dialog mellan Taiwan och Beijing, lösa frågan om Taiwans status. Jag tycker inte att man kan jämföra med Hongkong. Det området är så speciellt och reglerat genom det avtal som har träffats med den förra kolonialmakten.

Detta var den sista frågan. Jag vet att inte alla har fått ställa de frågor de före eller under debatten begärt att få ställa, men vi har varit överens om att koncentrera debatten till ungefär en timme. Av hänsyn till den pressade arbetssituationen avslutas därmed denna frågestund. Jag tackar regeringen för dess medverkan.

Fru talman! Jag har inte deltagit i utrikesutskottets behandling av detta ärende eftersom jag inte ingår i detta utskott. Jag gör inte heller anspråk på att kunna ersätta Helena Nilsson, som är föräldraledig, men jag är här i stället för henne. I det här betänkandet behandlas vetorätten inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Där har vi som bekant sedan tidigare olika meningar mellan partierna. Jag nämner detta inledningsvis, för det är ett utmärkt exempel på hur man ibland tvingas hantera frågor för att få ut något meningsfullt av ärendets behandling. Vi har alltså inte valt att här avge någon reservation. Här handlar det om att Sverige som nation skall driva en linje i en förhandling där många ingår.

Fru talman! Det är viktigt att vi vidgar denna debatt till att handla om mer än ett monetärt problem. När jag talar om ett centralistiskt projekt talar jag om demokrati - vem som beslutar. Göran Lennmarker kan naturligtvis inte säga emot mig när jag säger att en centralbank i Frankfurt eller någon annanstans med sex herrar, vilket har nämnts, naturligtvis innebär en betydande centralism. Men det stannar ju inte där. Ett förenhetligande av den monetära politiken innebär att man måste hålla någorlunda jämna steg också när det gäller finanspolitiken. Därmed centraliserar man ytterligare hela den ekonomiska politiken. Det är centralism. Då är nästa fråga för mig som decentralist om det finns någon möjlighet att undvika detta genom ett alternativt handlande. Det har att göra med på vilket sätt man gör sig beroende av andra. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att ett av de viktiga motiven för att delta i saneringen av svensk ekonomi, utöver att det är moraliskt förpliktande i allmänhet för politiker i Sverige, är att man därmed står säkrare i förhållande till omvärlden, som bedömer vår situation. Ju mindre statsskulden blir och ju mindre beroende av långivare vi blir, desto lättare har vi att bestämma själva i vårt eget land. Det är en viktig grund. Därför tar jag aldrig avstånd från konvergenskraven. Det handlar om en ekonomiskpolitisk disciplin. Det är en annan sak. Men vi bestämmer själva, och det skall vi göra också i fortsättningen.

Fru talman! Det skulle vara mig fullständigt fjärran att göra intressepolitik av detta. Det handlar om grundläggande värden i vår demokrati. Vi inledde med att tala om hur vi beslutar i vårt eget land. På vilket sätt har vi bäst möjligheter att behålla vår nationella suveränitet, ofta i samverkan med andra? EU medlemskapet är ett tecken på detta. Vi måste skapa trovärdighet när det gäller vår förmåga att klara uppgiften. Vi måste ha balans i ekonomin, enkelt uttryckt. Klarar man den uppgiften, dvs. att trovärdigheten håller, har man naturligtvis större möjligheter att som enskilt land vara utanför en större ekonomisk gemenskap i meningen valutagemenskap. Det är en förutsättning för att man skall klara det. Det man vinner är en nära koppling till de inhemska förhållandena. Låt mig dessutom säga, om jag nu skall vidga debatten på så här kort repliktid, att den kritik som jag framför också handlar om att det är ett projekt utan helhetssyn. Sysselsättningen och miljön uppfattas som restposter. Göran Lennmarker och jag har kanske olika värderingar av hur viktiga dessa frågor är, men för en folklig förankring och legitimering av ett sådant projekt är de absolut avgörande. I annat fall kommer EMU-projektet att bli mindre uppskattat än EU-medlemskapet. Jag antar att Göran Lennmarker och jag är överens om att det inte vore någon bra utveckling.

Fru talman! Vad är EU till för? Det liberala svaret på den frågan är att EU är till för att åstadkomma lösningar och svar på de gränsöverskridande problemen och frågorna i vår världsdel. Det finns många sådana frågor. Den viktigaste av dem är freden. Den regeringskonferens som öppnas i morgon i Turin är till för att se över unionens grundlag. Den viktigaste uppgiften för konferensen är att underlätta för de länder i Central och Östeuropa som så länge led under kommunismen att kunna bli medlemmar av EU, och detta så snart som möjligt. Vår uppgift är att bidra till att göra Europa helt. Denna uppfattning präglar i stora drag utskottets betänkande. Det är mycket bra. Från Folkpartiet liberalernas sida är vi glada över att denna vår uppfattning tycks omfattas av nästan alla, eller kanske t.o.m. Det verkar som om de svenska nejpartierna ser framför sig en mycket större union än nu, men en där Sverige skall ställa sig utanför. Skulle regeringskonferensen klara av att lägga en god grund för östutvidgningen och för Cyperns och Maltas medlemskap kommer konferensen att visa sig vara en av de allra viktigaste konferenserna i vår världsdel under detta sekel. Chanserna att kunna behålla freden ökar kraftigt om även de nya demokratierna blir medlemmar. Det är enligt vår mening viktigt inte bara att det blir av utan också att det sker snabbt. I valet mellan snabba medlemskap, med långa övergångsperioder för exempelvis jordbruket, och långa väntetider för medlemskapet väljer vi i Folkpartiet tveklöst det förra. Om östutvidgningen är den viktigaste frågan för freden är det också angeläget med förändrade beslutsregler inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Den nuvarande ordningen med enbart enhällighetsbeslut, dvs. vetorätt för alla medlemmar, bör ändras så att vetorätten endast kvarstår i de fall ett lands vitala nationella intressen berörs. Även på denna punkt finner vi det tillfredsställande att regeringens och utskottsmajoritetens uppfattning närmat sig den som vi förespråkar. Det är ett klart steg framåt att utskottet slår fast att Sverige konstruktivt skall delta i diskussioner om ändring av det nuvarande enhällighetskravet. Vi har därför valt att inte reservera oss på denna punkt. I den fortsatta debatten kommer Håkan Holmberg att närmare utveckla vår syn på utrikes och säkerhetspolitiken i Europa. En europeisk union som omfattar nästan alla Europas demokratier är viktig inte enbart för freden utan också för friheten. Det finns en klar majoritet i alla tolv ansökarländerna för att bli medlemmar. Detta, tillsammans med det oavvisliga kravet på att medlemskap kräver att landet måste vara en demokrati och en rättsstat, är viktigt för att stärka de goda krafterna i de nya demokratierna. Fru talman! Två viktiga gränsöverskridande problem är den miljöförstöring och den brottslighet som går över gränserna. På dessa punkter har utskottsmajoriteten varit alldeles för kraftlös. Detta gäller förstås regeringspartiets företrädare men också - och mer förvånande - Moderaternas företrädare. Moderaterna är det enda oppositionsparti som inte på någon punkt har vare sig reservationer eller ens särskilda yttranden. Den normala parlamentariska slutsatsen är ju att partiet i så fall instämmer på alla punkter med utskottsbetänkandet. Nu har jag dock förstått av Göran Lennmarkers inledande inlägg att det den här gången inte skall tolkas på det viset, även om intrycket kan vara så. Detta är ju inte något huvudproblem för oss andra, men jag förmodar att det kan bli ett problem för Moderaterna att tala om vad deras Europapolitik består i, exempelvis vad gäller sådana tunga frågor som miljöskatter, polissamarbete och subsidiaritet för att bara nämna tre. Om EU som företeelse skall finna stöd hos Europas folk krävs naturligtvis att unionen visar sig ha förmåga att ta itu med de problem som plågar Europa. Ett sådant är den miljöförstöring som bärs med vindar och vatten mellan länderna och inte minst den som påverkar livsmiljön för oss alla. Uttunningen av ozonskiktet och användning av fossil energi som spär på växthuseffekten är de värsta exemplen på det senare. Ett av de viktigaste medlen för att förbättra miljön är ekonomiska styrmedel. Om detta råder det numera i vårt land en bred enighet. Vad gäller miljöskatt på koldioxiden har vi kanske gått längst i Europa. Det är bra, men det finns förstås alltid en risk att mindre ansvarskännande länder inte bara låter bli utan också tjänar på det. Därför är det ett problem för miljön att miljöskatter inte kan användas inom EU om något land är emot. Det är bra i allmänhet att skatter är nationella beslut och att det därför krävs enhällighet inom EU i dessa frågor. Men detta borde inte gälla miljöskatter. Detta inser alla miljövänner, och därför är vi många som kräver att beslut om miniminivåer för skatter på gränsöverskridande miljöutsläpp skall kunna fattas även om något land eller några länder är emot. Socialdemokraterna - och tydligen också Moderaterna - säger nej till denna reform. Om detta har vi talat många gånger - i EU nämnden och även i denna kammare. Från den dåvarande finansministern och nuvarande statsministern har svaret på förslaget till denna viktiga miljöreform alltid varit blankt nej. Andra ministrar har varit något mer öppna, men det har inte hjälpt. Den nye statsministern talar om miljön, men i dag - dagen innan regeringskonferensen öppnar - är fortfarande det socialdemokratiska och - tror jag - moderata beskedet: Nej, vetorätten över miljöskatterna skall bestå. På deras gärningar skola ni känna dem, står det i Skriften. Detta gäller alla människor, men inte minst politiker. Det är inte Göran Perssons tal som räknas. Det är hur han och hans partivänner röstar som räknas. Statsrådet von Sydow - som för övrigt hälsas välkommen till statsrådsjobbet, där han såvitt jag förstår skall syssla i huvudsak med handelsfrågor men uppenbarligen också en del med Europafrågor - har i dag möjlighet att meddela att hans partigrupp tänkt om och att Socialdemokraterna i omröstningen kommer att stödja någon av de reservationer som kräver ett borttagande av vetorätten mot miljöskatter - förslagsvis Folkpartiets. Den bär nummer 24. Själva kommer vi om vår reservation faller att stödja Centerns reservation nummer 23, som i sak har samma krav som vår reservation. Om statsrådet inte vill göra det har de av hans partivänner som bryr sig om miljön inte bara verbalt utan också i handling möjlighet att stödja någon av de reservationer som vill ge den svenska regeringen samma mandat som den danska socialdemokratiskt ledda regeringen har skaffat sig, Ja, fru talman, det är så eländigt att de svenska socialdemokraterna nu planerar att aktivt motarbeta detta viktiga miljökrav som den danska delegationen avser att driva. I den efterföljande debatten kommer Eva Eriksson att ytterligare utveckla vår syn på miljöfrågorna och deras hantering inom EU. Fru talman! Ytterligare en stor gränsöverskridande fråga är kampen mot den internationella brottsligheten, inte minst narkotikasmugglingen. Det säger sig självt att en mycket verksam metod mot bovar som samarbetar är poliser som samarbetar. Det är väl känt och av utskottet bekräftat att en av de svagaste punkterna i EU-samarbetet är samarbetet inom den s.k. Vad gäller kampen mot brottsligheten är man i utskottet alldeles för svag i sina krav. I den fortsatta debatten kommer vi från folkpartihåll att uppehålla oss även vid denna fråga. Fru talman! Det är viktigt att EU kan fatta bra beslut som förbättrar förhållandena i medlemsländerna. Det är också viktigt att dessa bra beslut förankras väl bland befolkningen i de olika EU-länderna. Hur detta bäst skall ske i vårt land kommer vi att återkomma till i samband med konstitutionsutskottets utvärdering. Låt mig i dag begränsa mig till att säga att vi i Folkpartiet liberalerna tar dessa frågor om förankring och parlamentarisk kontroll på stort allvar. Vi var och är bland de främsta i att försvara svenskt medlemskap i EU. Det betyder inte att vi tycker att allt som EU gör är bra. Det betyder inte heller att vi i Sverige funnit den perfekta lösningen på hur viktiga EU-beslut skall förankras. På sikt bör EU-parlamentet få medbeslutanderätt när det gäller beslut som fattas på EU-nivå och där någon form av majoritetsbeslut används. Det är beklagligt att så få andra delar vår uppfattning att demokratin inom EU behöver förstärkas både vad gäller de nationella parlamentens inflytande och vad gäller EU Fru talman! Gång på gång har vi slagit fast att EU skall handla om de gränsöverskridande frågorna. Detta har lett oss till krav på bättre samarbete inom några av de områden som jag nämnt. En liberalt präglad närhetsprincip innebär att beslut i första hand skall fattas av den enskilde och av hans eller hennes familj eller - i de fall där detta inte går - så nära den enskilde som möjligt. För att den folkliga uppslutningen bakom EU och dess beslut skall kunna förstärkas krävs bl.a. att beslut som inte behöver fattas på EU-nivå inte heller fattas där. Det är inte nödvändigt att Norrtäljebussarnas eventuella behov av färdskrivare avgörs i Bryssel. Det har rått bred enighet i vårt land om att de centrala delarna av välfärdspolitiken bara skall harmoniseras i den utsträckning som har att göra med den fria rörligheten inom EU. Efter det att EU-nämnden förra fredagen behandlade frågan om direktiv vad gäller föräldraledigheten är det oklart om denna enighet består. Denna gång innebär detta kanske inte så stora komplikationer för Sverige, eftersom de svenska rättigheterna går långt utöver det föreslagna direktivets. Nästa gång och gången därpå innebär det kanske heller inga problem för Sverige. Men det är klart att om man fortsätter på den inslagna vägen så kommer det att uppstå problem. Vi har i vår motion slagit vakt om subsidiaritetsprincipen. Vi gör det också i en av våra reservationer. Fru talman! Det är utmärkt att enigheten är stor om att östutvidgningen är den viktigaste frågan. Det är mindre bra att vi inte har kunnat nå större enighet om att de gränsöverskridande frågorna hör hemma på EU-nivå, där de bör hanteras effektivt, och att de övriga frågorna skall klaras inom varje land. Fru talman! Jag ställer mig bakom Folkpartiets reservationer med undantag av reservation nr 10 som rör barnkonventionen, där vi tidigare i denna kammare har redovisat bedömningen att det kan klaras på annat sätt i svensk lagstiftning. För att spara tid yrkar vi bifall bara till våra reservationer nr 12 om småföretagen och nr 24 om miljöskatter.

Fru talman! Jag noterade just att Göran Lennmarker i sin inledning i dag hade talat om att man inte skulle tolka frånvaron av reservationer och särskilda yttranden så som vi brukar tolka den. Vi får försöka klara oss med den bruksanvisningen. Men den bedömning jag gjorde i mitt inledningsanförande kvarstår, dvs. att det kommer att försvåra uppfattningen om var Moderaterna står. Men det är inte i huvudsak mitt problem. I frågan om koldioxidskatten är det självfallet bra att vi är överens - det visste jag sedan förut - om att det behövs en sådan skatt. Men problemet i dag är att de länder som väljer att gå före får problem om andra inte följer med. Då kommer man fram till den här punkten: Skall det i fortsättningen vara möjligt för ett av EU:s 15 medlemsländer att sätta stopp för ett eventuellt beslut om ett golv för koldioxidskatten i Europa, eller skall det inte vara möjligt? Göran Lennmarker och Moderaterna väljer på den här punkten principen att skatter aldrig får bli föremål för majoritetsbeslut. Det är synd, för miljön. Det skulle vara fullt möjligt att göra ett undantag, så att man låter miljöskatter hanteras på ett speciellt sätt. Vi har i en reservation utvecklat hur man skall bära sig åt på den punkten. Det är, som jag nämnde, en ståndpunkt som bl.a. den danska regeringen har stannat inför. Det är synd att Moderaterna på den här punkten har valt att gå på samma linje som den nye statsministern, därför att det kommer att innebära en sämre miljö i Europa än om man hade gjort annorlunda.

Fru talman! Ärade lyssnare här i salen, på åhörarläktaren, ni som ser debatten på TV eller hör den i radio! Den fråga vi nu diskuterar, nämligen hur Sverige skall agera på regeringskonferensen, som börjar i morgon i Turin, är av enormt stort intresse. Däremot är det väldigt många av de stora, avgörande frågorna om EU:s framtid som inte finns med på dagordningen. Jag kan bara nämna frågan om EMU, den ekonomiska och monetära unionen, frågan om en gemensam valuta och frågan om Schengenavtalet, som i högsta grad påverkar situationen för många flyktingar och människors integritet. Vi har inte med frågan om biståndet som går via EU och hur Sverige skall hantera det. Vi har inte med en gemensam socialpolitik eller alkoholfrågorna, hur man skall kunna driva en mycket restriktiv alkoholpolitik och förhindra att narkotika och andra droger kommer in i landet. Det finns alltså en rad frågor som är oerhört viktiga för EU:s framtid och för Sveriges framtid som vi egentligen inte skall diskutera i dag. Jag tycker att det är en rätt stor brist i sammanhanget. Det underlag som vi har för att diskutera frågorna är en rätt mager skrivelse från regeringen. Det är inte så många sidor i den, och den är väldigt allmänt hållen. Man kan till det säga att många av de tankar som där förs fram är väldigt svåra att gå emot. Det är allmänt progressiva tankar om att öka demokratin, att öka jämställdheten och att på olika sätt befrämja idéerna om en ökad sysselsättning i Europa och de andra frågor där vi svenskar över lag är mycket överens över partigränserna. Men, mina vänner, desto tjockare är utrikesutskottets betänkande - det är fem gånger större. Där har vi i riksdagen försökt samla ihop våra tankar på det här området. Jag vill också inledningsvis säga att vi i Vänsterpartiet, när vi har slutbehandlat frågorna i utrikesutskottet, verkligen har ansträngt oss för att begränsa reservationerna till de frågor som hör till utrikesutskottet och som vi skall behandla i den här omgången. Därför har vi medvetet inte reserverat oss på en rad frågor där vi i och för sig har avvikande mening, och vi har i stället valt att på ett sammanhållet sätt föra fram Vänsterpartiets synpunkter i ett särskilt yttrande. Det som också blir litet konstigt i debatten är att den minister som framför allt har varit aktiv på området, vår utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, inte finns med oss för att diskutera här i dag. Jag vill samtidigt passa på att gratulera Björn von Sydow till hans nya arbete som handelsminister. Med de kunskaper han har vad gäller EU-frågorna tror jag att även de kommer att bli väl behandlade från hans sida. Däremot är det inte Björn von Sydow som har haft de här frågorna tidigare, och många av de uttalanden om Sveriges agerande inför EU-konferensen har just kommit från Lena Hjelm-Wallén. Därför hade det varit bra om hon hade kunnat vara med i den här debatten. De frågor som vi skall ta upp och som anses höra till EU-frågorna inför regeringskonferensen är ändå oerhört omfattande. Jag vill inledningsvis peka på - flera företrädare har snuddat vid detta - att Vänsterpartiet liksom Miljöpartiet är mycket kritiskt till ett svenskt medlemskap. Vi har inte ändrat uppfattning på den punkten.

Det är, som sagt var, oerhört många frågor som behandlas här, och jag kommer inte att kunna täcka alla. Jag tar framför allt upp frågor på det utrikespolitiska området. De andra frågor som kommer att behandlas av Vänsterpartiets representanter - vi har även där sovrat hårt för att inte ta upp alltför mycket tid i kammaren - är frågorna om den ekonomiska och monetära unionen och de finansiella frågorna, som Johan Lönnroth kommer att ta upp senare. Det är frågan om demokrati och inflytande inom Europeiska unionen, där Kenneth Kvist kommer in senare. Det är arbetsmarknad, jämställdhet och regionalpolitik, där Ingrid Burman kommer in senare. Slutligen kommer även Hanna Zetterberg att ta upp miljöfrågor och djurskyddsfrågor. Herr talman! En fråga som alla har tangerat - vilket är nödvändigt inför regeringskonferensen - gäller östutvidgningen och de nya stater som vill komma med i Europeiska unionen. Gudrun Schyman deklarerade i går - för en överraskad statsminister, som inte tycks veta Vänsterpartiets inställning i den här frågan - att vi självfallet välkomnar nya medlemsländer till Europeiska unionen, medlemsländer som då har fattat ett självständigt beslut om att söka medlemskap i Europeiska unionen. Det motsätter vi oss definitivt inte. Vi tror också att det kan finnas många fördelar för de länderna, liksom för Europeiska unionen. Men vi tror inte heller att man skall blunda för de problem som finns med den utvidgningen. Vi vet att det redan i dag är ett svårskött fögderi med EU verksamheten. Med ytterligare tolv medlemsstater lär det inte bli lättare. Jag vill bara peka på några faktorer. Det gäller exempelvis det omfattande jordbruksstöd som finns inom de befintliga staterna. Det är knappast möjligt att behålla ett sådant system. Det krävs en omfattande reformering av hela jordbruksstödet, och framför allt en kraftig minskning av det, för att kunna möta de nya staterna. Det är inte möjligt att ha kvar ett sådant system. Det har ännu inte gjorts så mycket på det området. Jag vill också peka på den ekonomiska aspekten. Vi betalar i dag ca 20 miljarder kronor om året i medlemsavgifter. Det är väl inte så att de nya staterna i Öst och Centraleuropa kommer att kunna bidra med så oerhört mycket mer i ekonomiskt avseende, utan det är snarast så att de rikare länderna som är medlemmar i EU kommer att få stå för en större andel av medlemskostnaderna. Jag menar alltså att det finns en rad andra frågor som också gör att det kommer att bli svårt med nya länder, men jag tror att man måste arbeta med det samtidigt. En grundläggande fråga för Vänsterpartiet är rätten till en utträdesparagraf. Det är inte så att vi genast nu vill ompröva folkomröstningens beslut. Vi står fast vid att det skall respekteras och att Sverige för den närmaste tiden skall vara medlem i den europeiska unionen. Men vi menar att det för demokratins skull är viktigt att det finns en utträdesparagraf liksom en möjlighet till suspension när stater överträder de regler som EU självt har satt upp, exempelvis om övergrepp mot mänskliga rättigheter. Därför kräver vi att en sådan finns med. Vi tycker också att det är viktigt att de lagstiftande nationella parlamenten har kvar en möjlighet till initiativrätt och att inte alla initiativ behöver gå via respektive stats regering. En viktig utrikespolitisk fråga som finns med gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Där tror jag att de flesta av oss är överens om att det behövs en förstärkning inom EU av analysarbetet och en sammanhållen politik. Men när utskottet i betänkandet framför detta och samtidigt talar om möjligheten med en "herr eller fru GUSP" tror vi i Vänsterpartiet att man samtidigt bereder marken för en ytterligare politisering av detta område, och att det finns en stor risk för att man faktiskt utser en ny utrikesminister inom EU. Vi vill alltså bestämt avråda från detta. En ytterligare fråga gäller beslutsreglerna och vetorätten. Trots olika försäkringar om att dessa inte skall uppluckras utan möjligen bara få begränsade inskränkningar tror vi i Vänsterpartiet att det vore ytterst negativt att gå in på den vägen. Vi kräver att vetorätten finns kvar. Jag går vidare med de utrikespolitiska frågor som är aktuella, och då har vi frågan om VEU. Där säger utskottet att det inte finns några konkreta planer på att Sverige skall gå med i den västeuropeiska försvarsalliansen. Vid olika tillfällen har detta framförts. Samtidigt har vår utrikesminister i andra sammanhang hävdat att vi måste hålla dörren öppen. Jag vill hänvisa till en artikel den 12 mars i Dagens Politik, där utrikesministern just lyfter fram att det behövs en närmare länk mellan EU och försvarsorganet. Jag menar att det finns en rad motstridiga besked på den här punkten och att det därför är väldigt viktigt att vi från riksdagens sida talar om hur vi vill ha det. Från Vänsterpartiets sida är beskedet mycket klart: Vi vill inte ha något medlemskap, eller något ytterligare närmande, till VEU. Det finns också andra, inte bara i regeringen, som kraftfullt agiterat för detta. I samband med en konferens på Olof Palme Center hävdade en amerikansk forskare och försvarsanalytiker detta väldigt bestämt. Jag har inte sett några klara uttalanden från den svenska regeringen om att detta inte är den väg man vill gå. Vad gäller försvarssamarbetet över huvud taget har också försvarsministern varit ute och talat sig varm om detta. Han har även nämnt medlemskapet i WEAG, Western European Armaments Group, för att öka samarbetet på försvarsområdet. Vi har i det yttrande från försvarsutskottet som har kommit ett väldigt klart uttalat önskemål om att öka samarbetet vad gäller försvarsmateriel och försvarsindustrin. Just i dag, när vi diskuterar dessa frågor, har jag fått en personlig tankeställare, därför att den här dagen är en märklig dag i mitt liv. Min snart 18-åriga son skulle i morse kl. 7 inställa sig för mönstring. Som förälder upplever man en märklig dag om man som jag är mycket kritisk, för att inte säga helt negativ, till ett militärt svenskt försvar. Men det är ändå någonting som de flesta svenska unga män ställs inför och som man som förälder får acceptera. När jag då ser att min son eventuellt blir tvungen att göra militärtjänst är det inom ett svenskt försvar. Och jag tänker framåt eftersom jag har fler barn. Jag har en son som om fem år befinner sig i samma situation, och jag funderar då på vad det är för försvar han kommer att bli inkallad till. Är det det svenska försvaret eller ett gemensamt europeiskt försvar under VEU:s eller andras beskydd? Vad kommer det försvaret att innebära i så fall? Innebär det ett försvar där vi även kommer att ha tillgång till kärnvapen? Det är en framtid som inte tycks önskvärd och som inte är önskvärd för min del. Jag tror att det är för väldigt få svenskar detta är en framtid som vi önskar. Jag vill från Vänsterpartiets sida bestämt avråda från att gå vidare med försvarssamarbetet och öka Sveriges integrering med VEU eller WEAG. Det innebär inte, herr talman, att vi ställer oss negativa när man inom EU:s ram eller VEU:s ram diskuterar uppgifter som är konfliktförebyggande och att man kan ha andra uppgifter. Det kan göras och görs en hel del positiva insatser på det området. Men vi menar att det arbetet framför allt skall skötas av FN och andra regionala organ som inte är försvarsinriktade, exempelvis OSSE, Europarådet osv. Det är där vi behöver stärka de konfliktförebyggande insatserna, inte inom försvarsallianser, vare sig inom VEU eller inom NATO. Herr talman! En annan fråga som är mycket aktuell i det här betänkandet gäller barnets rättigheter. Där har vi från den gemensamma tvärpolitiska gruppen i riksdagen för barnets rättigheter en gemensam motion där vi har lyft fram nödvändigheten av att sätta upp barnets rättigheter på agendan i regeringskonferensen i Turin. Det är glädjande att se att vi har fått starkt stöd för dessa tankar både från socialutskottet och från utrikesutskottet. Man är överens med oss motionärer om att driva dessa frågor. Det gäller naturligtvis inte ratificeringen av FN:s barnkonvention, för det har redan samtliga medlemmar i den europeiska unionen gjort, utan det gäller tillämpningen av konventionen: hur staterna i Europa faktiskt tillgodoser barnets rättigheter. Där finns oerhört mycket att göra. Men man har inte tillmötesgått oss motionärer fullt ut. Det finns också i motionen från Vänsterpartiet ett ytterligare krav, som har fått stöd från Miljöpartiet och i den gemensamma reservation som sedan kommit fram där också Folkpartiet finns med. Det gäller en barnombudsman inom den europeiska unionen. Som vi ser det skulle det ytterligare kunna stärka kampen för barnets rättigheter och för att hejda och stoppa diskriminering av barn i Europa. Det innebär inte att det skulle bli en barnombudsman som sätter upp lagar och som går in och ingriper över staternas huvuden, men en barnombudsman som i ett mellanstatligt samarbete skulle kunna bevaka dessa frågor på ett mycket effektivare sätt än man hittills har kunnat göra. Jag hoppas att vi skall kunna få fler med oss när det gäller den reservationen. Herr talman! En sista punkt som jag också vill nämna är de globala frågorna. Som jag sade inledningsvis finns beklagligtvis inte biståndet med på dagordningen i Turin. Men vi har i olika motioner lyft fram dessa frågor, och vi har pekat på att frågan om en rättvis handelspolitik måste finnas med. Utskottet har svarat mycket positivt på detta: Det här finns redan med, och självklart bevakar Sverige både biståndsfrågorna och en rättvis handelspolitik. Men jag vill understryka att det här är oerhört väsentligt, därför att i dag finns inte dessa rättvisa handelsvillkor. Ett mycket sent exempel gäller Sydafrika, och jag tror att det svenska parlamentet känner alldeles särskilt starkt för att värna om den nya demokratin i Sydafrika och att ge landet så goda förutsättningar som möjligt för att kunna fungera. Det har visat sig att Sydafrikas möjligheter till ett bra handelsavtal med EU har stoppats och försinkats under lång tid. Jag har ingen reservation på den här punkten utan vill bara instämma i utskottets värdering och skicka med regeringen att den här frågan måste ges väldigt stor vikt. För Sveriges del gäller det inte bara biståndsfrågorna inom EU utan också handelsfrågorna och att det blir rättvisa handelsvillkor för andra och fattigare länder. Just exemplet med Sydafrika belyser de problem som finns. Herr talman! Jag skall stanna där och yrka bifall till några reservationer, inte alla. Det gäller reservation 1 om EU:s övergripande karaktär, reservation 6 VEU och reservation 37 om vapenexporten. För övrigt vill jag hänvisa till de avvikande meningar som finns i respektive fackutskott och i övrigt till övriga reservationer som jag självklart också står bakom.

Herr talman! Jag vill svara Göran Lennmarker att jag självklart också ser att det finns en rad positiva faktorer med vid en östutvidgning. Det jag ville peka på var bara att det också finns problem. När samtliga av oss talar om detta blir det nästan enbart om hur bra det är och hur vi stöder detta. Det är sällan problemen tas med i beskrivningen. När det gäller den andra frågan tänker jag inte här gå in närmare på att diskutera militärtjänstgöring eller IFOR-trupperna. Göran Lennmarker vet att jag har en mycket positiv inställning till dem. Jag anser att de gör ett utmärkt jobb och att de behövs på plats. Men det handlade inte riktigt om det, Göran Lennmarker. Vad det handlar om är framtiden, om Sverige går från observatörskap till medlemskap i VEU och därmed också inom en framtid skapar en total europeisk försvarsmakt. Där vill jag inte vara med. Jag tycker inte att det räcker med att den enskilde soldaten skall kunna säga nej. Det krävs alltså att Sverige säger nej och inte går med i ett sådant försvarssamarbete.

Herr talman! Det är bra, Göran Lennmarker. Vi är helt överens om att denna dubbla linje krävs. Det jag talade om var en vision om vad som kan hända, och jag är glad åt att vi har det gemensamt att vi inte vill ha den visionen. Men jag har farhågor för vad VEU medlemskapet kan innebära, och jag tror inte att jag är ensam om det.
Herr talman! Ledamöter, ni som sitter på läktaren och ni som tittar på Öppna kanalen i TV! Efter att ha hört Olof Johanssons inlägg här förstår jag inte vad hedersmannen Olof Johansson har i EU att göra över huvud taget. Det var en bra kritik, tycker jag. Det är bra att Centern tar avstånd från EMU och andra konstiga påfund som Karl Erik Olsson och andra centerpartister ägnar sig åt där nere i Bryssel. Jag lyssnade på Göran Lennmarker med viss förvåning. En geografilektion kanske inte skadar. Hela Europa, talade Göran Lennmarker om. Men om jag förstod det rätt slutade Lennmarkers Europa någonstans innan Ural. Han kanske kan redovisa hur han ser på detta. I övrigt undrar jag var entusiasmen i EU-frågan är hos alla de här ja-sägarna som var så lyckliga den dag Sverige tog steget in i EU. Jag tycker att man hör en litet tråkig och dyster stämning från ja-sidan i dag. Är det inte så? Var är entusiasmen? Ser ni inte det här som det fina härliga projektet nu, som vi skall in och påverka, in och förbättra, det som skall lösa problemen med arbetslösheten, lösa miljöfrågorna, lösa jämställdhetsfrågorna och lösa ekonomin? Var det inte så ja-sidan sade innan folkomröstningen och före EU-parlamentsvalet? Jag tycker att stämningen är litet dov. Det tycker jag är synd. Herr talman! Det talas mycket om galna ko-sjukan i dag. Jag tycker att det vore bättre att tala om den galna EU-sjukan, en sjuka som innebär att vi nekas att via lagstiftning kräva information om ursprungsland för livsmedel. Vi nekas föra en egen jordbrukspolitik och skydda det egna jordbruket. Vi tvingas skjuta till många miljarder till ett jordbruk som vi inte vill ha. Tala om galen EU-sjuka! Vi får inte gå före och skapa hårdare regler när det gäller varor. Tala om galen EU sjuka! Det här är ju en sovjetiserad syn på samhället. Det är inte mångfald. Det handlar inte om att gå före och ställa hårdare krav, som t.ex. Kalifornien har, utan EU har övertagit någon sorts sovjetiserad syn på varuproduktionen. Det här är mycket negativt. Det skapar inte utveckling, det skapar inte dynamik på marknaden. Jag är litet förvånad över hur Centerpartiet plötsligt backar litet grand när det gäller miljögarantin. Olof Johansson formulerade det mycket bra från talarstolen, men vi i Miljöpartiet kräver en generell rätt att gå före. Det gjorde också Centern inför folkomröstningen och inför valet till EU-parlamentet. Men nu tassar man litet grand i filttofflorna och talar om att möjligheterna att gå före bör öka. Jag tycker att det är viktigt att man har en generell rätt att gå före och ställa hårdare miljö och hälsokrav. Det är nu när vi går in i regeringsförhandlingarna som vi borde ta tag i de här frågorna. Vi skulle ju in och påverka, hette det. Herr talman! Vi får inte låsa upp kommande generationers framtid, därför måste vi nu ta vårt ansvar och se till att det blir en utträdesparagraf som reglerar hur man skall komma ur EU. Det är viktigt att veta hur man kommer ur en fiskeförening, en organisation, en fackförening eller en union. Det är grundläggande för demokratin att veta detta. Jag tycker att det är förvånande att majoriteten i utskottet inte ställer sig bakom Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets krav på en utträdesparagraf. I stället hänvisar man till Grönland, som visserligen gick ur EG och inte EU, men man hänvisar i alla fall hej vilt till Grönland, som var i en helt annan situation. Sedan hänvisar man till att EU är en demokratisk organisation. Men det har vi inte garantier för. Det vet vi inte hur det ser ut om 40-50 år. Det är nu vi skall reglera det här så att vi vet hur Sverige och andra länder kan ta sig ur, om vi skulle vilja det. Genom att inte reglera det nu innebär det att vi binder upp kommande generationers möjlighet att ta sig ur. Ju mer EU-projektet fortskrider desto mer sammanflätat blir det naturligtvis. Kommer EMU nu in i bilden blir vi ännu mer fast. Då behövs det spelregler som säger hur våra barn eller barnbarn skall ha möjligheten att kunna ta sig ur detta system. Det handlar helt enkelt om demokrati. Jag förstår inte varför japartierna, förutom Centern, är så rädda för en utträdesparagraf. Är ni rädda för att nästa generation om tio, femton år skall kräva ett utträde? Är det därför ni är så rädda för det? Vi i Miljöpartiet är väldigt kritiska till detta betänkande. Vi är också kritiska till de förberedelser som skett inför regeringskonferensen. Det tillsattes en s.k. EU-kommitté för att stimulera den offentliga debatten. Kommittén tillsattes i mars 1995 och har letts av Björn von Sydow. Björn von Sydow har hittills i den här debatten kommit lindrigt undan, och nu måste jag ställa några kritiska frågor till honom. Anser Björn von Sydow att han har lyckats att stimulera en offentlig debatt om regeringskonferensen så att människor i Sverige i dag känner sig delaktiga i de beslut riksdagen skall fatta och de beslut som regeringen tänker fatta och som binder upp hela folket för väldigt lång tid? Eller är det så att Björn von Sydow har haft som mål att låta EU-debatten ligga lågt för att skydda sitt parti inför parlamentsvalet och slippa stridigheter inför s-kongressen? Inte kan väl Björn von Sydow mena att det har blivit en stor folklig debatt med hjälp av EU kommittén? Jag vet att vår representant i EU kommittén, Marianne Samuelsson, har samma uppfattning som jag i den här frågan. Frågan är om Björn von Sydow har lyckats med det formella uppdraget att starta en rejäl EU-debatt inför regeringskonferensen eller om det fanns något informellt uppdrag att se till att ligga lågt. Frågan är vilket uppdrag Björn von Sydow lyckades med. Herr talman! Jag skall ge några övergripande synpunkter på betänkandet. Det kommer sedan upp fler miljöpartister i debatten och berör olika sakområden. Ett bärande inslag i betänkandet är att EU är ett fredsprojekt. Vi har hört det från flera talare här i dag. Det är också grunden för mycket av resonemanget. EU har skapat fred i Västeuropa. Men det är inte sant. EU är några få år gammalt. Det är inte EU, det är inte unionen, som har skapat fred i Västeuropa. Det är samarbetet mellan nationer som har skapat fred i Västeuropa - fred och förståelse. Det är handelsavtal, forskningsavtal, studentutbytesavtal och hundratals andra avtal som har skapat fred och förståelse i Västeuropa och inte EU. Unionsbyggen har sällan skapat fred. Sovjetunionen - eller man kan för den delen dra parallellen med Jugoslavien - har inte varit speciellt lyckat. Det är samarbetet som har skapat fred, inte EU. Man borde kanske lära sig av historien och inte slå sig för bröstet och skriva om historien på ett sätt som man kanske inte bör göra i demokratier. Herr talman! Många länder har anmält sitt intresse att bli medlemmar i EU. Miljöpartiet anser att de länder som efter demokratiska val vill komma med i EU skall få göra det. Det är fullt riktigt. Men vi anser också att de länder som väljer att stå utanför och göra som Norge skall ha rätten till bra avtal och bra samarbetsavtal. Inget land skall känna sig skyldigt eller tvingat att gå in för att få bra avtal. Vi går ännu längre. Vi menar att de ansökarländer som nu finns bör få både observatörsrätt och yttranderätt på regeringskonferensen. Det är ju deras framtid som binds upp när några västländer gör upp om sin framtid. Därför är det faktiskt ärligare, rättvisare och schystare på alla sätt att låta dessa länder vara med och både observera och ha yttranderätt. Jag förstår inte varför ja-partierna, som var så entusiastiska för detta med påverkan och sade att allting skulle bli så bra och demokratiskt, säger nej till ett så grundläggande krav. Jag tycker att det är fruktansvärt märkligt. Herr talman! Arbetslösheten är enorm inom EU. Den ökar också i Sverige, trots att vi blev medlemmar i EU. Det var inte så det skulle ske, enligt ja-partierna. Sysselsättningsfrågorna är också det stora slagnumret för Socialdemokraterna. Jag finner att Miljöpartiet och Moderaterna faktiskt intagit samma ståndpunkt när det gäller sysselsättningsunionen, dock med väldigt olika utgångspunkter. Vi i Miljöpartiet är nämligen rädda för att om man släpper lillfingret när det gäller sysselsättningspolitiken, eller över huvud taget ens öppnar för tanken på någon form av överstatlighet, riskerar vi att få en sysselsättningspolitik som centralstyrs, och det vore inte bra. Det leder inte till att den gamla traditionella socialdemokratiska modellen och de socialdemokratiska målen om liten lönespridning och god arbetsrätt kan försvaras. Det leder snarare till det motsatta: ökad lönespridning, flyttlasspolitik och sist men inte minst sämre arbetsrätt. Det är den risken vi ser. Det är därför som vi går emot dessa tankar på att försöka tricksa sig fram till någon sorts överstatlighet i den här frågan. Det är de första stegen man tar med detta betänkande. Hade Socialdemokraterna och regeringen menat allvar med sysselsättningsfrågan hade man naturligtvis sett till att föra in sysselsättningsmål i EMU. Man hade fört in miljömål i EMU om man hade menat allvar med detta. Men se det ville man inte. Man skall i stället grundlagsfästa de teoretiska nyckeltalen för ekonomin. De är också viktiga. Men de blir grundlagsfästa, och inte bara det. Följer man inte dem får enskilda länder betala böter eller lägga pant till dess de anpassar sig. Det är en märklig syn. Sysselsättningen och miljön är frågor som rör människor av kött och blod. Där ställer man inte samma krav. Det betyder att de teoretiska nyckeltalen kommer att väga tyngre än både sysselsättningen och miljön. Vi tycker att EMU är ett dåligt projekt och att Sverige skall hålla sig utanför. Miljöpartiet delar Göran Perssons uppfattning att medlemskap i EMU är ett större steg än medlemskapet i EU. Därför är det inte mer än rimligt, herr talman, att man också där har en folkomröstning. Göran Persson har sagt att det är ett större steg att bli medlem i EMU än i EU. Han accepterade folkomröstning om EU. Därför bör naturligtvis Socialdemokraterna och regeringen acceptera en folkomröstning också om EMU. Vi motsätter oss dessutom hela EMU-projektet. Vi tror inte på den typen av ekonomisk politik. Vi tror inte på den centralstyrda ekonomiska politiken. Jag kan hämta argumenten från Olof Johansson, som tidigare har utvecklat detta på ett bra sätt. Herr talman! EU är på väg att steg för steg utvecklas till en superstat. Utskottet vill avveckla vetorätten för enskilda länder. Därmed avvecklas också självständigheten. Nu säger man att den skall gälla i vitala frågor. I mindre vitala frågor - t.ex. om man i EU:s regi skall skicka observatörer till Rwanda - behöver man inte ha någon vetorätt. Det har varit de exempel som har dragits i EU-nämnden. Det finns givetvis en gråzon här. Hur skall man bedöma de enskilda frågorna i den gråzonen, Björn von Sydow? Hur skall man fixa det? Vad är vitala intressen, och vad är nästan vitala intressen? Det är naturligtvis fullständigt befängt att släppa vetorätten. Det exempel som vi flera gånger har fått höra i EU nämnden och på andra ställen är att vi inte behöver någon vetorätt när det gäller observatörskap i Rwanda. Men ingen kommer heller att använda vetorätten i ett sådant fall! Det är viktigt att ha kvar vetorätten. Det är den livlina som Sverige har. Det är precis den livlina som socialdemokrater inför folkomröstningen stod på gator och torg och i olika församlingar och hävdade fanns. Det var livlinan. Nu släpper man den. Detta med utrikespolitiken kommer Marianne Samuelsson sedan att utveckla litet mer. Jag vill bara beröra barnkonventionen. Den är viktig. Det är kanske en av de viktigaste konventioner som har antagits internationellt. Den bör införlivas i unionsfördraget, och Miljöpartiet står bakom den tvärpolitiska motionen om detta. Jag vill avsluta med att säga följande. Göran Persson har hävdat något väldigt klokt, förutom att EMU är större än EU. Han har sagt att EU är som en gammal förbränningsmotor. Den stånkar och stönar, men man kommer framåt. Vår vision av framtiden är större än en förbränningsmotor. Den är mycket större än så. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6, 10, 15,

Herr talman! Jag fick så mycket beröm för en stund sedan att jag blev litet misstänksam. Men det var inte därför jag begärde replik. Jag har inte hittat Birger Schlaugs filttofflor, som han nämnde. Jag har ju inte deltagit i utskottsbehandlingen av detta så jag är litet handikappad.

Det finns ett bör i slutet. I huvudsak är det ett mycket starkt förord för den skärpning av miljögarantin som jag talade om tidigare. Man kan naturligtvis uppfatta mitt inlägg som kritiskt mot EU. Det har sin självklara grund i att vi har en regeringskonferens som avser att förändra EU så att EU blir bättre och mer effektivt och användbart. Man skall då ha en kritisk attityd. Vi vill ju till skillnad från Miljöpartiet använda EU till något och tro på EU som en möjlighet i de fyra grundläggande frågor som jag preciserade i mitt anförande, där östutvidgningen, miljön och decentraliseringen är de viktiga.
Herr talman! Detta kanske blir en strid om påvens skägg. Vad jag tycker mig komma ihåg av folkomröstningen och EU-parlamentsvalet är att miljöpartister och centerpartister stod på samma sida när det gäller en sak, nämligen en generell rätt för varje land att gå före. Precis det som den internationella miljörörelsen kräver. Därför har vi med det i vår reservation. Som Olof Johansson säger, tycker Centern att det skall stärkas, skall formuleras osv. Det som skiljer oss åt och som gjort att Helena Nilsson inte kan gå på vårt förslag är att vi kräver en generell rätt, precis som hela den internationella miljörörelsen gör. Jag tycker fortfarande att Olof Johansson intar en kritisk och bra hållning till mycket inom EU. Jag tänker inte ta ifrån Olof Johansson den glorian.

Herr talman! Jag tänker för tids vinnande vara mycket restriktiv när det gäller att yrka bifall till reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 26 och reservation 42. Det betyder naturligtvis inte att vi inte står bakom alla våra yrkanden och reservationer. Jag tror att jag har missbedömt tiden för mitt anförande och hoppas att ni kan bevilja mig någon minut till. I en intervju häromdagen i den franska tidningen Jacques Delors, sina synpunkter på den regeringskonferens som tar sin början i Turin i morgon. Många av hans åsikter skulle säkert få den svenska publiken att kippa efter andan. Monsieur Delors ser hellre att det blir en ordentlig kris än att berget bara föder en mus, som han uttrycker sig, dvs. att ingenting blir resultatet av regeringskonferensen. Han accepterar hellre att de länder som vill gå längre när det gäller tätare samarbete skall kunna utgöra en förtrupp som inte i sin tur kan tvinga andra länder att gå så långt, dvs. inte längre än de själva vill. Tveksamma länder skall inte heller kunna sätta käppar i hjulet för dem som vill ha ett intimare samarbete på säkerhets och utrikespolitikens område, men också när det gäller försvarspolitik. Han förutser en gemensam penningpolitik, en gemensam valuta. Jacques Delors kan också tänka sig ett andra Europa, bredvid detta intimare samarbete, för de länder som inte kan tänka sig en så djupgående integration; ett stor Europa som bygger på de fyra friheterna, samarbete, fred och förståelse. I ljuset av utvidgningen måste unionen anpassa sina institutioner. Jacques Delors anser dock att triangeln rådet, parlamentet och kommissionen fungerar relativt väl och varnar för att riva ned det man redan har uppnått. Som vi vet finns det olika modeller för vad man skall åstadkomma i regeringskonferensen. Vi svenskar har ju uttrycket lagom, som i mångas ögon karakteriserar var vi står. Det är ofta svårt att översätta till andra språk. För oss svenskar är det nästintill omöjligt att förstå hur kätterskt det måste låta i unionsanhängarnas öron när länder som Storbritannien egentligen inte vill veta av någon integration alls, utom på de fyra friheternas område. Vi skall ha klart för oss att Monsieur Delors åsikter inte hör till de mest extrema. Var står Sverige i förhållande till integrationsdrömmarna? De olika partiernas program kan visa upp en ganska brokig provkarta på olika idéer om ett mer eller mindre enat Europa. Det är inte helt självklart att vissa partier, som säger sig vara starkt positiva till EU, egentligen är för så mycket mer än de fyra friheterna och ett visst samarbete på säkerhetspolitikens område. Jag skall inte tjata om bristen på yrkanden och reservationer i moderaternas agerande inför betänkandet, men jag beklagar att moderaterna när det gäller exempelvis miljöskatterna är mer noga när det gäller principerna än när det gäller realiteten att vår miljö förstörs om vi inte kan göra något gemensamt. Det är inte bara i vårt land som tveksamheten inför EU:s vägval är stor. Det är därför som regeringskonferensen som skall se över och precisera Maastrichtavtalet är en sådan utmaning. Det handlar om att få en ökad förståelse för hur olika länder ser på integrationen. Det handlar minst lika mycket om att hos den enskilde fransmannen, holländaren, tysken, svensken osv. få en förankring och förståelse för vad man vill, vad som är önskvärt, genomförbart och nödvändigt för att Europabygget skall kunna fortsätta och bli beboeligt. Den enskilde medborgaren i våra länder måste uppleva att det som händer är både begripligt och befogat. Det måste i någon mening svara mot hans behov. Jag vill därför lyfta fram några områden som vi kristdemokrater tror människor tycker är viktiga för vardagen. Att få leva i ett Europa där det råder fred, trygghet och stabilitet står högt på människors önskelista. Arbetslöshetens gissel berör direkt eller indirekt alltför många människor i dagens Europa. Människor kräver en lösning om inte EU skall komma i vanrykte när det gäller den här frågan. Man vill också ha gemensamma lösningar när det gäller den gränsöverskridande brottsligheten och naturligtvis för de miljöhot som inte känner några gränser. När det gäller möjligheterna för en gemensam säkerhets och utrikespolitik är vi i stort sett på samma linje som regeringen. Beträffande arbetslöshet och inte minst företagens villkor har vi en annan infallsvinkel än regeringen. Beträffande skatteväxling och ekonomiska styrmedel för miljöpolitiken vill vi vara mer offensiva än regeringen. Det kommer Mats Odell att återkomma till i sitt anförande litet senare. Även när det gäller samarbetet i rättsliga frågor och i inrikesfrågor, den s.k. tredje pelaren, menar vi att den yttre gränskontrollen och frågor som rör den internationella brottsligheten och narkotikan skall bli föremål för överstatligt beslutsfattande. Det kommer Holger Gustafsson att gå in på i sitt anförande. Han kommer också att ta upp frågan om östutvidgningen. Kristdemokraterna anser att resultatet av regeringskonferensen måste bli en europeisk union som har förmåga att agera och ta ansvar både inom och utanför unionens gränser. Det skall ske genom att man definierar klara kompetensområden inom vilka unionen skall agera med sedvanlig respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatliga principer och marknadsekonomiska principer. Kristdemokraterna anser att EU-fördragen skall inledas med en komplett förteckning över grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Europarådets konvention om mänskliga rättigheter borde därför infogas i fördragstexterna. Vi menar att detta är utomordentligt viktigt, inte minst med tanke på östutvidgningen, men också på EU:s internationella agerande utanför Europa. EU:s kompetensområden bör tydligt definieras, och klart framgå av fördragen. Subsidiaritetsprincipen, som skrevs in i unionsfördraget, måste få en effektivare och klarare tillämpning än den har fått hittills. Jag vill också nämna i förbigående att Inger Davidson kommer att ta upp frågan om barnkonventionen, som redan har nämnts här. EU:s demokratiska legitimitet vilar på att Europaparlamentet tillförsäkras större möjligheter att delta i den gemensamma lagstiftningsprocessen samt på medborgarnas engagemang i europeisk politik. I den lagstiftande processen måste därför Europaparlamentets roll stärkas för att göra denna institution mer jämställd med rådet. De nuvarande olika lagstiftande procedurerna måste reduceras och förenklas för att saker och ting skall bli begripliga, och för att det skall gå lättare att fatta beslut. Domstolens starka position måste bibehållas. Tack vare den präglas EU av fasta rättsliga principer. Domarna i Europeiska gemenskapernas domstol bör utses av medlemsländernas regeringar efter det att Europaparlamentet har uttryckt sin åsikt om utnämningsförslagen. De mindre ländernas ställning och förmåga är naturligtvis viktiga för ett land som Sverige. Vi menar att inflytandet från de mindre länderna måste värnas. Det är därför en angelägen uppgift för Sverige att föra fram krav på att nuvarande proportion för viktningen av röster i rådet bevaras. Vi tycker att ordförandeskapet skulle vinna på att förlängas till ett år. Därigenom skulle man uppnå en större kontinuitet. När det gäller utrikespolitiken är vi inte förtjusta i en herr eller fru GUSP, utan menar att man i stället kan tänka sig att ordförandeskapet skulle få en starkare ställning om tiden förlängdes. För att unionen skall fungera även med utökat medlemsantal måste majoritetsbeslut användas i större utsträckning. Vi menar att fördragsändringar, utvidgningar och ökningar av de egna ekonomiska resurserna samt frågor som påverkar medlemsländernas vitala säkerhetspolitiska intressen även i fortsättningen skall fattas med enhetlighet. Man bör kunna finna en modell som innebär att medlemsländernas nationella parlament systematiskt och omgående rådfrågas av sina regeringar inför lagstiftningsbeslut i rådet. Kommissionen bör sända sina lagstiftningsförslag på remiss till de nationella parlamenten för yttranden. Freden är en ständigt lika aktuell målsättning för utrikespolitiken inom EU. För att freden skall kunna vara verklig även i framtiden måste medlemsländerna verka för att EU effektivt skall kunna vidta aktiva säkerhetspolitiska åtgärder. Holger Gustafsson kommer att återkomma till detta, i ljuset av östutvidgningen. Som jag nämnde i förbigående skiljer sig vår ståndpunkt i utrikes och säkerhetspolitiken inte så mycket från regeringens. Vi menar naturligtvis att det är oerhört viktigt att Sverige behåller sin militära alliansfrihet. Men Sverige bör ta en mycket aktiv del - vilket också görs redan nu - i att komma andra länder till hjälp med fredsinsatser och fredsoperationer. Vi menar att ett eventuellt europeiskt försvarsarbete skall ske på mellanstatlig nivå. Inget medlemsland i EU skall tvingas att åta sig förpliktelser om ömsesidigt försvarsbistånd. Sverige bör aktivt förhindra att EU disponerar gemensamma kärnvapen. Det bör framgå av NPT-konventionen. Till sist vill jag säga några ord om sysselsättningsunionen. Det är viktigt att sysselsättningen blir föremål för EU:s gemensamma agerande. Det är nödvändigt att minska arbetslösheten. För att detta skall komma till stånd fordras dock ett gott företagsklimat. Förväntningarna på nya arbetstillfällen ställs i första hand på den privata sektorn, och i synnerhet på de mindre och medelstora företagen. Många studier visar att de flesta arbetstillfällen kommer till just i mindre företag. Därför är ett gynnsamt klimat får små och nyföretagande i Europa av största vikt för kampen mot den höga arbetslösheten. De fem Essenpunkterna som redan har nämnts här måste därför följas upp på nationell nivå. Det är emellertid viktigt att fastslå att EU inte kan lösa de inhemska finans och näringspolitiska problemen. EU kan dock bidra till att skapa gynnsamma tillväxtförhållanden, som i kombination med medlemsländernas ekonomiska politik framkallar ekonomisk utveckling. Men den huvudsakliga ansträngningen för att få fram fler utvecklingskraftiga företag vilar helt på vår egen vilja att lokalt förverkliga tillväxtbefrämjande åtgärder. Europeiska rådet har i stor samstämmighet talat om fem punkter som är oerhört viktiga. Om vår regering vill vara trovärdig i fråga om gemensamma åtgärder för sysselsättningsunionen, kan den inte på hemmaplan gå rakt emot de två viktigaste åtgärderna som det fattats beslut om på toppmötet i Essen. Det gäller minskade direkta lönekostnader och större arbetsmarknadspolitisk flexibilitet. När man dessutom ignorerar en tredje punkt, dvs. sysselsättningsintensiv tillväxt, får man inte trovärdighet för sysselsättningspolitiken vare sig på hemmaplan eller inom Europa.

Herr talman! Jag tillhör dem som anser att vi alldeles för litet diskuterar hur vi vill forma framtiden i EU. Därför tycker jag att det är mycket olyckligt att vi fick en sådan splittrad start på debatten i dag. Det hade funnits en möjlighet att i större utsträckning nå ut med dessa frågor via TV och radio, men denna chans har nu försuttits. Jag tycker att det är väldigt synd. Medlemskapet i EU ger Sverige ökade möjligheter att verka för ett Europa präglat av demokrati, solidaritet och öppenhet. Jag är glad att kunna konstatera att det i många av de frågor som nu är aktuella för regeringskonferensen finns en bred enighet i utrikesutskottet. Hur kan jag då påstå något sådant, när det finns 46 reservationer och tre särskilda yttranden? Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har andra åsikter är väl ingen överraskning för någon. Tittar man noga upptäcker man att övriga partier är helt överens i flera av de mest väsentliga frågorna. Om man ser noggrannare på reservationerna märker man dessutom att det finns förslag i dem som redan tillgodosetts, både i regeringens skrivelse och i utskottets instämmande. Detta är alltså bara en liten extra knorr för den egna hemmapubliken. Vi kommer ändå att föra en lång diskussion i dag. Det är bra, även om jag som sagt är missnöjd med starten. Den utgångspunkt vi måste ha, efter ett år och tre månader som medlemmar i unionen, är att det inte längre handlar om "vi här i Sverige" och "dem nere i Bryssel". Det är faktiskt bara "vi". Hur vill vi att vårt gemensamma Europa skall utvecklas? Vi får inte diskutera som om vi hade ingått något slags proväktenskap för att se om vi trivs, utan vi måste hela tiden tänka på vad vi kan bidra med för att unionen skall bli så bra som möjligt - både för oss och alla våra medmedborgare. Givetvis skall vi främst lägga vikten vid de frågor som vi i Sverige är erkänt duktiga på. Sådana frågor är sysselsättningspolitik, miljö och jämställdhet. Konfliktlösning och fredsfrämjande åtgärder är andra områden där Sveriges rykte är utomordentligt gott. Dessa frågor tillhör också de områden som ligger nära människors vardag oavsett var de bor i unionen. Det finns inom dessa områden problem som vi måste hjälpas åt att lösa, inte minst därför att Europas alla ungdomar måste kunna ha en tro på framtiden. Detta är också frågor som vi löser bäst tillsammans med andra. I likhet med de flesta andra partier har vi socialdemokrater delat upp betänkandet mellan oss. Jag kan redan nu nämna att Yvonne Sandberg-Fries kommer att föra en diskussion om utvidgningen och hela den frågan, som många av oss anser vara den kanske allra viktigaste i regeringskonferensen. Axel Andersson kommer att ta upp några av de andra viktigaste frågorna, nämligen arbetsmarknadspolitik, sysselsättning och regional utveckling. Senare i debatten kommer ledamöter från fackutskotten att närmare belysa den socialdemokratiska ståndpunkten i en del frågor, exempelvis EMU, som inte är en fråga för konferensen men som naturligtvis kan behöva diskuteras ändå. Grundläggande för oss bör vara det faktum att EU består av fria stater, som i full enighet kommer överens om vilka frågor som man bäst löser tillsammans. Att försöka misstänkliggöra den beslutsgången är också att underskatta det faktum att alla fördragsändringar skall godkännas av samtliga medlemmars parlament. Man kan alltså inte genom andra länders majoritetsbeslut tvinga på Sverige mer överstatlighet än vad vi själva accepterar. Det här vet både Vänstern och Miljöpartiet väldigt väl, men det passar fortfarande in i deras anti-EU-propaganda, och det är förmodligen där som reservation nr 1 skall användas. Den fråga där det här ställs på sin spets är den gemensamma freds och säkerhetspolitiken, GUSP. Flertalet medlemsländer vill effektivisera GUSP. Som regeringen påpekar i sin skrivelse gäller det att den politiska viljan till samarbete faktiskt måste öka. Det krävs ett större mått av solidaritet om man skall kunna finna gemensamma vägar. Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att samarbetet i GUSP måste få en grund att stå på. Däremot är det inte aktuellt att gå över till majoritetsbeslut i alla frågor. Vi vill inte ta bort vetorätten. Regeringen anser, och det anser också utskottets majoritet, att Sverige skall vara berett att diskutera modifieringar i beslutsordningen när det gäller frågor av begränsad räckvidd. Jag blir litet förvånad när Olof Johansson något tar avstånd från den skrivning som Helena Nilsson under överläggningen i utskottet var med om att utforma. Man är kanske inte heller i det partiet är riktigt överens om var man står. Regeringen har ett antal förslag i den här frågan i sin skrivelse, och det är förslag som utskottet ställer sig bakom. Det gäller att man vill ha en gemensam funktion för att förbereda och följa upp beslut och undvika dubbelarbete. Funktionen skall innehålla ett konfliktförebyggande element, och man skall inrikta sig på att få fram underlag för förebyggande åtgärder. För att betona att det här fortfarande är ett mellanstatligt område skulle man lämpligen lägga funktionen på rådssekretariatet, och man kan ge en roll åt kommissionen. I det här sammanhanget kan man också tänka sig att ge en person i uppdrag att företräda unionen utåt men säger att det måste vara en uppgift av begränsad karaktär och att det inte får medföra att det blir någon oklar ansvarsfördelning. Det är alltså här fråga om den "herr eller fru GUSP" som en del försöker göra till något slags utrikesminister. Det är inte meningen, utan personen i fråga skulle enbart få i uppdrag att agera på uppdrag av eller som stöd åt rådet eller ordförandeskapet. Europa måste stärka sina instrument när det gäller fredsfrämjande verksamhet i vidare mening. Katastrofhjälp, evakueringsinsatser och krishantering bör vara en högt prioriterad uppgift för EU-länderna. Visst är det så att EU redan från början är ett fredsprojekt. Den som försöker göra en annan beskrivning av det hela ger inte hela sanningen. VEU är omdiskuterat inte bara i Sverige utan i väldigt många länder. Det finns människor som tycker att VEU och EU skall slås ihop och att inget nytt land skall få inträde om det inte går in i VEU samtidigt, och det finns sådana som tycker att VEU skall läggas ned. VEU spelar en roll och kan användas på ett bättre sätt, exempelvis genom att utföra uppgifter som finns med i Petersbergsdeklarationen. VEU har också åtagit sig detta. Det är därför viktigt att Sverige utnyttjar sina möjligheter till inflytande i VEU via observatörsplatsen. Däremot är det helt klart att Sverige inte har för avsikt att gå in som medlem, eftersom vi inte heller har för avsikt att vare sig utfärda eller ta emot några militära säkerhetsgarantier. Vår militära alliansfrihet består. Även här är det värt att påpeka att ingen faktiskt kan tvinga in Sverige i ett längre gående samarbete än vad vi själva vill vara med om. Det finns också med anledning av reservation nr 35 skäl att påminna om att regeringen enligt lag endast kan besluta om deltagande i fredsbevarande insatser om dessa grundar sig på mandat från FN eller OSSE och att enligt FN-stadgan fredsframtvingande operationer kan genomföras endast om de grundar sig på beslut från FN:s säkerhetsråd. Därutöver tror jag att vi alla är överens om att FN:s resurser behöver förstärkas. Vi vet också att Sverige vid alla tänkbara tillfällen arbetar för att det skall bli så. Vänstern och Miljöpartiet anser också att Sverige skall verka för att VEU läggs ned. Jag vill med anledning av det säga: Lika litet som jag anser att de övriga EU-länderna skall bestämma om vår medverkan i VEU, lika litet anser jag att vi skall bestämma över dem och deras medverkan i VEU. Vi har förbundit oss att inte hindra länder som vill gå vidare. Vad vi däremot skall förhindra är en sammanslagning av EU och VEU, som jag tidigare nämnde att en del stater vill ha. Vänstern och Miljöpartiet har också reserverat sig mot utskottets skrivning när det gäller vapenexport - varför förstår jag inte. Vad utskottet säger är ju att vi inte vill ha upp frågan på regeringskonferensen, eftersom vi inte är beredda att göra några förändringar i det svenska regelverket. Vi vet också att flera andra länder har samma åsikt. När det däremot gäller försvarsindustrisamarbetet har vi olika uppfattningar, men utskottsmajoriteten fullföljer konsekvent det beslut som riksdagen nyligen har fattat. Det är knappast meningsfullt att återigen ta upp den diskussionen. Samarbetet när det gäller rättsliga och inrikes frågor tillhör ett område som kommer att grundligt diskuteras under konferensen. Syftet med samarbetet är ju att uppnå fri rörlighet också för personer, inte bara för varor, tjänster och kapital, dock med bibehållen säkerhet och trygghet för medborgarna. För att man skall uppnå detta krävs det bättre samarbete i flyktingfrågor, om brottsbekämpning och i flera andra sammanhang. I likhet med regeringen tycker utskottet att kommissionen skall få initiativrätt i dessa frågor. Även i reservation nr 38 från kds slår man alltså in öppna dörrar. Samma sak gäller för övrigt beträffande reservation nr 42 - i stort sett samma sak finns redovisad i regeringens skrivelse. Det är bara att läsa innantill. Bekämpningen av internationell brottslighet är av avgörande betydelse för den fria rörligheten för personer. Endast om vi tillräckligt effektivt klarar en bekämpning av narkotikahandel och annan illegal verksamhet kan vi öppna gränserna. Det är viktigt att finna nya vägar för hur vi skall komma till rätta med denna brottslighet. Den grova brottsligheten är internationell, och det krävs internationellt samarbete för att komma till rätta med den. Folkpartiet och nr 41 från Kristdemokraterna tycker utskottet och regeringen att det krävs ett bättre samarbete och gemensamma åtgärder. Vi håller också med om att utvecklingen av Europol är en central fråga. Däremot har riksdagen under hela förra året sagt ifrån att steget till att Europol skall få göra operativa insatser är långt. Dock behöver vi påpeka att polissamarbetet inom ramen för Schengen redan innehåller vissa moment av gränsöverskridande operativ verksamhet. Vi är emellertid inte i dag beredda att ta något längre gående beslut än det som togs förra året. Det finns möjlighet att diskutera Schengenfrågan direkt med justitieministern i morgon kl. 9. Den inre gränskontrollen är en av de frågor som har diskuterats kanske allra mest ända sedan vi ansökte om medlemskapet i EU. Den har utretts, och det har i ett par omgångar fattats beslut om detta i riksdagen. Både skatteutskottet och justitieutskottet har behandlat den frågan, och de menar att de justeringar som behöver göras är en nationell fråga som kan behandlas i samband med propositionen om Tullens befogenheter. Den sista reservation som jag har på min lista är förslaget om en ramlagstiftning för brott mot europeisk lag. Det är ett mycket långtgående förslag med tanke på de stora skillnader som finns mellan EU:s länder när det gäller rättstraditioner och påföljdssystem. Till skillnad från kds tycker vi att vi i Sverige skall vara suveräna att själva besluta om de frågorna. Vi avslår alltså även det förslaget. De övriga frågorna som har tagits upp under den första debattrundan kommer att behandlas av andra representanter för socialdemokratin. Men det finns en sak som jag ändå inte kan låta bli att säga. Det gäller miljöfrågorna, minimibestämmelserna och att Sverige skall gå före. På s. 16 i regeringens skrivelse står det: Miljöreglerna bör huvudsakligen vara minimibestämmelser som ger länder möjlighet att gå före i miljöpolitiken. Var det inte precis det som Birger Schlaug tyckte? Fler majoritetsbeslut, förbättrad tillgång på information, förbättrad efterlevnad av EU:s miljöregler - det finns en hel rad viktiga miljöfrågor uppräknade i skrivelsen. Jag kan inte inse att det är särskilt rättvist att påstå att regeringen har lagt miljöfrågorna åt sidan. Under lång tid framöver skall vi nu fortsätta arbetet. På flera ställen i utskottsbetänkandet har vi påpekat att det är nödvändigt att regeringen ser till att riksdagen får information och att samrådet med riksdagen blir mycket intensivt och kommer in på ett tidigt stadium. Vi har också på flera ställen skrivit att det är nödvändigt att fackutskotten får ett större inflytande och att man på utskotten verkligen ser till att man tar till sig sakkunskaper i jobbet. Jag tror att det är oerhört viktigt att så sker om Sveriges riksdag skall känna delaktighet i det fortsatta jobbet inför regeringskonferensen. Slutligen, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer och bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att socialdemokraternas företrädare säger att vi egentligen är överens och att det bara är knorrar och litet flirtande med hemmapubliken som gör att det finns ett antal reservationer från bl.a. Miljöpartiet i betänkandet. Det är riktigt att vi talar mycket med hemmapubliken, och vi flirtar definitivt inte med Bryssel, om det var det som åsyftades. Men inte är det väl någon knorr eller lustighet att vi faktiskt kräver att vetorätten helt och hållet skall vara kvar. Inte är det någon knorr att vi motsätter oss EMU eller att vi vill ha en utträdesparagraf. Det är väl så långt från socialdemokraternas ståndpunkt man kan komma. Att vi skall ha yttranderätt för ansökarländerna under regeringskonferensen är väl ingen knorr. Att de nationella parlamenten skall ha initiativrätt, att beslut om lägsta normer för miljön skall kunna fattas med majoritet i parlamentet - det är väl ingen liten knorr som innebär att vi skiljer oss litet grand från Socialdemokraternas, Moderaternas, Folkpartiets och andra partiers inställning. Det är möjligtvis något helt annat. Jag tycker att Inga-Britt Johansson ger en litet lustig beskrivning av verkligheten. Det är sant att ingen tvingar in oss i samarbetet. Alla skall godkänna varje fördragsändring. Vi skriver också i vår motion att det är så. Men problemet är ju att om vi fattar beslut nu kan nästa generation eller t.o.m. nästa gäng politiker här i riskdagen få mycket svårt att trassla sig ur det. Det är det som är problemet. Visst är det demokratiskt i första vändan. Vi fattar alla beslut gemensamt och vi kan motsätta oss beslut. Men sedan sitter vi där. Demokrati är något som bör räcka litet längre än en mandatperiod, även om några socialdemokrater kanske bara sitter kvar under den här mandatperioden. När det gäller miljögarantin tycker jag inte heller att vi är riktigt överens. Vi kräver, precis som den internationella miljörörelsen, att man skall ha en generell rätt att gå före i miljöfrågor. Det skriver inte utskottet.

Herr talman! Om Birger Schlaug hade lyssnat hade han förstått vad jag menade. Jag sade att vi redan från början visste att Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle ha andra åsikter - det var ingen överraskning. Det var verkligen inte de knorrarna jag åsyftade, utan jag pratade om helt andra saker. Vad gäller miljögaranti nämnde jag också att miljöfrågorna kommer att diskuteras senare under kvällen. Det kommer att finnas möjlighet att gå igenom varje detalj, om så önskas. I övrigt vill jag säga till Birger Schlaug att demokratin fungerar så att varje riksdag fattar beslut. Det är alltid så att nästa generation kanske tycker att det borde ha fattats ett annat beslut. Det är inget märkvärdigt. Demokratins själ är sådan. Jag vet inte hur man annars skall bära sig åt för att föra en vettig demokratisk politik.
Herr talman! Det är litet synd, tycker jag, att Inga Britt Johansson inte förstår skillnaden mellan hennes och min uppfattning. Det är riktigt att nästa omgång parlamentariker här i riksdagen kan tycka att vi som nu sitter här fattar dåliga beslut. Men finessen är att man då kan riva upp det beslutet. Man hanterar själv frågan. För vi nu över beslutsrätten till EU - i full enighet t.o.m. - kan inte nästa generation folkvalda parlamentariker i Sverige ta tillbaka den. Det är detta som försvårar situationen högst avsevärt. Jag vill också säga något om miljögarantin, eftersom det ändå var Inga-Britt Näslund som tog upp den frågan. Jordbruksutskottet, som utrikesutskottet hänvisar till, skriver visserligen att man vill ha en inriktning som ger en starkare ställning för miljöintresset och som leder till att enskilda länders möjligheter till nationella och mera långtgående regler utökas. Men det är ändå en väldig skillnad i jämförelse med vad hela den samlade internationella miljörörelsen kräver av bl.a. den svenska regeringen, nämligen att vi i regeringsförhandlingarna skall kräva en generell rätt för länderna att gå före, precis på det sätt som delstaterna i USA kan göra. Kalifornien har varit ett lysande exempel på detta. Där har man ställt hårdare krav på varor, vilket har lett till katalytisk avgasrening, solceller och alla möjliga positiva saker. Den rätten har vi inte i EU; det är det tragiska med
Herr talman! Det första påståendet, att man inte kan fatta beslut därför att man sitter fast, bygger på Birger Schlaugs tro att om vi en gång har gått med i EU finns det inga som helst möjligheter att gå ur, om samarbetet skulle utvecklas på ett sådant sätt att vi inte längre vill vara med. Jag delar inte den uppfattningen. Folk från jordbruksutskottet kommer som sagt att ta hand om miljödebatten. Men jag anser nog att om man skriver att miljöreglerna skall vara minimibestämmelser som ger länder möjlighet att gå före i miljöpolitiken och om man når dit i regeringsöverläggningarna - då har vi kommit mycket långt. Det kommer att ta tid innan vi har förbrukat de möjligheter vi då har fått.

Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig alltför mycket i de här frågorna eftersom Holger Gustafsson kommer att ta upp dem i sitt tal. Jag är naturligtvis glad om det är så att kristdemokraternas och socialdemokraternas åsikter stämmer överens. Vi talar ju faktiskt om att man skall flytta över frågorna från den tredje pelaren till den första. Om jag läser rätt i justitieutskottets yttrande blir det ett avstyrkande på den punkten. Det står: Mot bakgrund av vad utskottet har uttalat bör motion U 21 - det är vår motion - om att överflytta vissa frågor från tredje pelaren till den första, avstyrkas. Jag har inte uppfattat det så att man, även om man vill ta itu med dessa frågor, vill ha ett gemensamt beslutsfattande när det gäller den här brottsligheten på samma sätt som vi.

Herr talman! Det gäller återigen att läsa alla texterna. På s. 22 i regeringens skrivelse står det: När det gäller asyl och invandringsfrågor är det som förut har nämnts regeringens uppfattning att Sverige bör överväga förslag om en överföring till den gemensamma kompetensen. Översatt: från tredje till första pelaren.

Herr talman! Många av de frågor där vi anser att det behövs mer samarbete kan bättre genomföras i första pelaren, men det krävs också att man noggrant lyser igenom varje enskild fråga innan man gör en överflyttning.
Herr talman! Jag har tre frågor till Inga-Britt Johansson. Min första fråga gäller medlemskapet respektive observatörskapet i VEU. Inga-Britt Johansson menade att vi skulle tvinga andra länder att lägga ned ett organ som de tycker är meningsfullt. Men vårt krav gäller inte det. Det krav vi har ställt gäller vad Sverige skall driva. Vi anser att vi bör lämna observatörskapet och över huvud taget inte vara med i VEU. Inga-Britt Johansson säger att det inte finns någon anledning till oro för att man skulle gå längre, att det skulle leda till medlemskap. Jag vill hänvisa till en artikel där Lena Hjelm-Wallén uttalade sig så här: "Eftersom VEU finns kan det vara lämpligt att använda. En närmare länk mellan EU och VEU, ja, det vill jag ha. Vi kommer att arbeta konstruktivt för det." Det här är ett uttalande, men det finns en rad andra som stärker detta att regeringen vill komma närmare VEU och att medlemskap, som jag ser det, inte skulle vara uteslutet. Den andra frågan gäller den utrikespolitiska talesmannen/taleskvinnan. Vad finns det för garantier i det som utskottet har skrivit för att vi inte får en utrikesminister "herr eller fru GUSP"? Jag tror att det vore önskvärt att undvika det. Till slut: Inga-Britt Johansson kommenterade inte den reservation som gäller barnfrågorna. Vi är överens i utskottet om att generellt stärka barnfrågorna med tillämpningen av barnkonventionen, men inte om det konkreta förslaget om en speciell barnombudsman inom EU. Varför inte?
Herr talman! När det gäller att lämna observatörsplatsen i VEU har vi inte samma uppfattning som Vänsterpartiet. Vi tycker att det är bra att ha den observatörsplatsen. Vi vet också att de andra länderna respekterar de åsikter som vi i och med observatörskapet har möjlighet att framföra. En artikel där Lena Hjelm-Wallén har uttalat sig kan jag naturligtvis inte uttala mig om, jag har inte läst artikeln. Men däremot kan jag tänka mig att det gäller de frågor som hon har talat om i flera sammanhang, nämligen att när det gäller fredsbevarande och humanitära insatser bör det bli starkare samarbete och bättre samordning. Det kan vara så att EU i vissa av de frågorna skall ha möjlighet att direkt beställa utförande av VEU. Det kan jag inte heller se några som helst risker med, om det är detta frågan gäller. I fråga om "herr eller fru GUSP" är det självklart att det beror på hur man skriver reglerna. Det är fortfarande så att det när det gäller fördragstexterna skall vara total enighet om hur reglerna ser ut. Där har vi möjlighet att vara med och styra utformningen. Förslaget om en barnombudsman är litet konstigt. En barnombudsman skulle verkligen, och det tillstyrks från flera håll, stärka EU:s makt.

Herr talman! Ser inte Inga-Britt Johansson i fråga om VEU risken med observatörskapet för vår alliansfrihet? Det har klara följder; det är svårare att upprätthålla alliansfriheten. Observatörskapet ses av många som ett steg in i ett medlemskap. Vad gäller de fredsbevarande och konfliktförebyggande insatserna inom VEU vet vi alla vilka problem det finns inom FN att få resurser till uppgifterna. Varför då inte mer agera för att se till att FN får resurser för de uppgifter som ändå primärt ligger på FN? Till slut till frågan om barnombudsman: Förslaget är inte alls konstigt. Vi talar om ett samarbete mellan stater och om en barnombudsman som tillsammans med staterna kunde bevaka de här frågorna. Det görs inte inom EU i dag.
Herr talman! Jag kan inte se varför man skulle bli misstänksam mot observatörsplatsen i VEU. Samtliga alliansfria stater har samma status. Det har de inte därför att de är på väg in i VEU, utan de har beretts en möjlighet att framföra sina synpunkter utan att för den skull bli medlemmar. De får behålla sin alliansfria status. Det är det viktiga. När det gäller barnombudsmannen förstår jag helt enkelt inte hur ni tänker. Jag kan inte se hur den personen skulle kunna göra någon väsentlig nytta. Redan i dag finns det ju regler för hur man skall uppfylla FN:s barnkonvention. Det är upp till nationalstaterna att se till att det görs. Jag kan inte se att en barnombudsman skulle tillföra någonting.
Herr talman! Inga-Britt Johanssson var inledningsvis inne på att det i vissa fall var extraknorrar på reservationerna. Vi har nu fått klarlagt att detta inte riktade sig till nej-partierna utan, enligt uteslutningsmetoden, till de ja-partier som har dristat sig till att ha reservationer till betänkandet i frågan. På några punker har vi medvetet avstått från att reservera oss. Det är därför att vi har tyckt att Socialdemokraterna nu har närmat sig en rimlig och bra ståndpunkt. Det gäller i första hand utvidgningsfrågan, men den riktning man rör sig i när det gäller GUSP-frågan har också lett att vi för vår del inte har reserverat oss. På några punkter har vi dock gjort det. Det gäller miljöskattefrågan respektive frågan om utökat samarbete inom Europol. I den senare frågan har vi fått klarlagt att det finns en materiell skillnad mellan Folkpartiets reservation och kds-reservationen å ena sidan och utskottet å andra sidan. Vad gäller miljöskattefrågan har jag försökt få en debatt med Socialdemokraterna. Den har ännu inte kommit till stånd, såvitt jag förstått. Vi har en reservation där vi säger att miljöskattebeslut i framtiden skall kunna fattas utan krav på enhällighet. Den reservationen - och alla andra reservationer - har Inga-Britt Johansson yrkat avslag på. Min fråga är: Är frågan om huruvida det skall krävas enhällighet eller inte en marginell fråga? Är positionerna nästan desamma? Eller är positionerna som jag uppfattar det diametralt motsatta?
Herr talman! Även miljöskattefrågan kan ni diskutera vidare med skatteutkottets ordförande Lars Hedfors senare i dag. Men som jag ser det har vi alltså olika uppfattningar. Sverige vill behålla beskattningsrätten nationellt, och det är alltså vad det handlar om.
Herr talman! Nu uppfattade Inga-Britt Johansson frågan helt rätt. Vi har diametralt motsatta ståndpunkter. Då har vi klarat ut detta. Sedan får vi ta sakdebatten med statsrådet eller med de miljöföreträdare som skall försvara varför Sverige skall utgöra en bromskloss i samarbetet på den här punkten i stället för att vara pådrivande.

Herr talman! Det EU som Sverige för något år sedan trädde in i är inte en en gång för alla färdig organisation. Det måste i stället ses som en ständigt pågående politisk utvecklingsprocess där det står medlemsländerna fritt att söka styra utvecklingen i önskvärd riktning. Inflytande följer av aktivitet, av en vilja att påverka, av sökande efter partner som delar den egna uppfattningen och inte minst av kraften i den egna idéutvecklingen. Inflytandet beror på ambitionen i vårt Europapolitiska agerande. Dess värre tycker jag att regeringen av inrikespolitiska skäl kommit att placera Sverige i marginalen av den europeiska diskussionen. När Europas länder i morgon samlas för att diskutera det demokratiska styrsystemet i perspektiv av utvidgning, förstärkning av just samarbetet inom pelare 3, då lyfter regeringen i den svenska debatten fram konsumentfrågor, handikappolitik och ungdomsfrågor som angelägna områden inför IGC. Det är inte så att detta inte är viktiga områden, men de ligger vid sidan av regeringskonferensens huvudsakliga uppgift att se över traktaten. Det är knappast exempel på kraftfullt utövande av det svenska inflytandet. Herr talman! Inför valet till Europaparlamentet lyfte Socialdemokraterna fram skapandet av en europeisk sysselsättningsunion som vallöftet nummer ett. Det har också sagts vara regeringens högst prioriterade fråga inför regeringskonferensen. Likväl vill jag drista mig till att säga att detta liknar något av en politisk bluff. För det första har det varit omöjligt att konkret få reda på hur regeringen vill att en sådan sysselsättningsunion skulle utformas. Endast en PM på tre sidor har varit känd om sysselsättningsunionen - och detta trots att EU 96-kommittén och Moderata samlingspartiet begärt ytterligare material från regeringskansliet. Det tycker jag är högst anmärkningsvärt med tanke på att det rör sig om regeringspartiets tyngsta vallöfte. Det här har gjort att EU 96-kommittén - som har tillsatts av regeringen för att utreda och skapa debatt om viktiga EU-frågor - inte fullt ut kunnat fullgöra sitt uppdrag, enligt min uppfattning. Eftersom så litet har varit känt har vi varken kunnat få tag på en svensk forskare som var villig att åta sig ett utredningsuppdrag eller själv precisera vad den utredningen skulle handla om. Därför har vi i enhällighet - märk väl - beslutat att något sådant uppdrag inte skall läggas ut. Detta har i sin tur inneburit att varje form av politisk överläggning i kommittén om sysselsättningsunionen varit meningslös, vilket också framgår av vårt betänkande. I november krävde vi moderater ett fördjupat underlag från regeringen. Gunnar Lund avfärdade våra synpunkter och sade: "Men om de är genuint intresserade kan vi säkert ta fram mer material. Det är inga problem." Inget ytterligare material kom vare sig till oss eller till EU 96-kommittén. Problem förelåg alltså uppenbarligen. Nu har vi fått lämna utredningen om sysselsättningsunionen till EMU-utredningen. Den kan kanske komma fram med ett underlag längre fram i vår. Därmed har också tiden för debatt, genomlysning och analys av förslaget försvunnit. Det står dock klart att tanken med sysselsättningsunionen är att nya målsättningar skulle föras till fördraget. Men jag vill erinra om att det i Romfördragets 2 § slås fast att Europeiska unionen skall främja en hög nivå ifråga om sysselsättning. För det andra kan fler målsättningar möjligen visa politisk vilja, men de kommer aldrig i sig att ge ett enda nytt jobb i Europa. Problemet är nämligen inte att Europas politiker ignorerar arbetslösheten och att därför nya svenska mål är vad som behövs för att få dem att ändra sig. I en rad europeiska länder arbetar man intensivt med att komma till rätta med arbetslösheten både genom nationella och genom gemensamma åtgärder. Det som i stället krävs är en politik för långsiktigt goda villkor för företagande och produktion som lägger grunden för arbetstillfällen och välfärd. Det handlar om att stärka Europas konkurrenskraft. Detta handlade de s.k. Essen-punkterna om. Det var konkreta rekommendationer som faktiskt påverkar ekonomins sätt att fungera. Essen-deklarationen angav en väg ut ur arbetslösheten som på två väsentliga punkter är raka motsatsen till regeringens politik. När det i Essen-deklarationen talas om vikten av sänkta arbetsgivaravgifter, då höjer regeringen dem i Sverige. När det talas om vikten av en avreglerad arbetsmarknad, då återreglerar regeringen arbetsmarknaden i Sverige. Det är därför underligt att i den lilla information som finns om sysselsättningsunionen - nämligen den tresidiga PM:n - finns Essen-deklarationen med som en utgångspunkt. Jag tror att intresset för att importera den svenska modellen i arbetsmarknadspolitiken milt uttryckt är ganska begränsat. När den biträdande tyske utrikesministern i förra veckan talade inför The Future of Europe Trust i London var en avhuvudpunkterna i hans tal kritik mot idén om en sysselsättningsunion. Det finns ute i Europa en rädsla för att detta utspel är ett sätt att dölja nationella misslyckanden. Enligt min uppfattning gynnas inte EU-samarbetet av att man bygger upp förhoppningar om enkla lösningar på arbetslöshetsproblemet. Förhoppningarna om dessa enkla lösningar kommer att grusas, och då är det allvarligt om besvikelsen vänds mot EU och inte mot regeringen. Herr talman! Jag vill gärna säga att samarbetet i EU 96-kommittén fungerat mycket bra, inte minst beroende på dess ordförandes insatser. Döm därför om min förvåning när jag upptäcker att man från Miljöpartiet i sin motion kastar ur sig anklagelsen: "Ordförandeskapet i EU-kommittén har dessutom styrt såväl hearingar som utredningar i EU-positiv riktning" - något som dessutom följdes upp av Birger Schlaug här i dag. Detta säger man - och det vill jag understryka - utan att partiets företrädare vid något tillfälle har framfört denna kritik i kommittén. Jag tycker att det är utomordentligt svagt av Miljöpartiet, som i EU 96-kommittén dessutom representeras av ett av sina språkrör, inte har haft mod och rakhet nog att lämna eventuella synpunkter i kommittén, utan väntar för att sedan kunna göra det offentligt. Detta imponerar knappast, och jag har svårt att tänka mig något annat parti vars partiledare skulle agera på det här sättet. Jag ser detta som ett exempel på hur man mäler sig ur i EU-frågan, inte minst genom att försöka att skapa ständigt återkommande konspirationsteorier. Jag förvånas av att riksdagens gröna nej-sägare, som innan folkomröstningen så oroade sig över att Västeuropa skulle stänga dörren mot öst och bygga nya murar, nu inte lägger två strån i kors för att nya medlemmar skall kunna komma med i gemenskapen. Den enda trösten för kandidatländerna är att Miljöpartiet inte aktivt motsätter sig en utvidgning. Man säger sig dock skall stödja nej-rörelser i kandidatländerna. Vem vill då ha murarna kvar? Man skriver också i sin motion att de ekonomiska klyftorna i EU:s omvärld är en följd av "den typ av marknadsekonomi som EU vill lagstifta om". Man häpnar. Tvärtom är det så att marknadsekonomi och handel ger en rad tidigare ekonomiskt, politiskt och mänskligt förtryckta länder möjligheter att komma ikapp Västeuropa. Miljöpartiet kritiserar också tanken på regionalt ansvar för fredsfrämjande eller fredsbevarande operationer och att sådana uppdrag utförs av "ickealliansfria" organisationer, dvs. av NATO eller VEU. Innebär detta att Miljöpartiet tar avstånd från de insatser för freden som NATO gjort t.ex. i forna Jugoslavien? Har partiet helt förbisett att OSSE faktiskt också är en regional organisation? Man uttalar sig nämligen väl om OSSE i sin motion. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet, som innan november 1994 krävde ovillkorlig respekt för det kommande folkomröstningsresultatet, nu kräver att Sverige - det skriver man i sin motion - skall lämna EU i direkt strid mot den i folkomröstningen manifesterade folkviljan. Därmed klingar indignationen från 1994 tämligen illa. Herr talman! Det betraktas av många som ett politiskt faktum att EU kommer att utvidgas med nya medlemsländer. Men vilka länder det kommer att vara och när det kan komma att ske är fortfarande en öppen fråga. Jag vill understryka att det är ett grundläggande svenskt intresse - politiskt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt - att de nya kandidatländerna kommer in i gemenskapen utan fördröjning. I all synnerhet gäller detta våra baltiska grannländer. Det svenska arbetet vid regeringskonferensen måste enligt min uppfattning ske i perspektiv av nödvändigheten av att skapa förutsättningar för utvidgningen. Vi måste slå vakt om att förhandlingar verkligen inleds så snart regeringskonferensen avslutats eller åtminstone under det kommande året. Jag vill på intet vis ignorera de problem som kan finnas, både vad gäller kandidatländernas politiska och ekonomiska stabilisering och den omställning av EU som krävs för en utvidgning. Trots detta bör en första grupp länder kunna bli medlemmar redan kring sekelskiftet. Sveriges mål måste också vara att utvidgningen skall kunna ske från år 2000 och framåt. Sverige visade vägen under den moderatledda regeringen genom att kräva att EU skulle ge de baltiska staterna frihandelsavtal av svensk modell för att Sverige skulle kunna gå med i gemenskapen. Avtalen har sedan utvidgats till Europaavtal med sikte på medlemskap i EU. Det är ett grundläggande intresse för Sverige och för kandidatländerna att vi fortsätter att enträget arbeta för visionen om ett förverkligande av
Herr talman! Jag var på en hearing som var så fascinerande. Annika Nordgren och Marianne Samuelsson kommer så småningom att vidareutveckla detta, så jag hoppas att Sten Tolgfors har möjlighet att stanna kvar och höra deras anföranden. Hearingen handlade om fredsfrågorna. Tro det eller inte, men man hade hittat en person i fredsrörelsen, från Svenska Freds t.o.m., som var EU-positiv. Man måste då ha letat väldigt mycket när man hittar en EU-positiv person som får representera fredsrörelsen. Jag tycker inte att den typen av agerande är särskilt snyggt. När det gäller hearingar och annat återkommer som sagt Annika Nordgren och kanske även Marianne Samuelsson. Sten Tolgfors sade att Miljöpartiet bjuder in ansökarländerna med armbågarna. Jag har faktiskt noterat att vårt parti är det enda som har avgett en reservation och väckt en motion, där vi tvärtom säger att ansökarländerna t.o.m. bör ha närvarorätt och yttranderätt under regeringskonferensen. Det är väl möjligtvis att bjuda in med armbågarna så litet som möjligt. Men eftersom opinionen fortfarande utgör en majoritet som är väldigt tveksam till medlemskapet i EU, vore det väl väldigt konstigt om vi som EU-kritiker skulle säga till andra länder: Kom in, för här är jättebra. Vi måste ju tala om att det finns allvarliga nackdelar också. Men de länder som vill gå med efter demokratiska val skall vi naturligtvis välkomna. Vi skall t.o.m. se till att de får en chans att påverka regeringsförhandlingarna. Det motsätter sig Moderaterna tyvärr. Folkomröstning igen: Ja, jag tycker att man skall ha samma rätt som i Danmark och eventuellt i andra länder också. Om eller när fördraget nu kommer att förändras är det rimligt att ställa det under en folkomröstning. Det är ingenting märkligt med det.
Herr talman! Jag märker att Birger Schlaug fullständigt missade poängen i vad jag tidigare sade. Min kritik gällde att ett parti, som inte har framfört kritik i en utredning, sedan offentligt går ut med kritik, indignerar, upprör och dessutom, som Birger Schlaug gjorde, hävdar att det skulle ha förelegat underliggande dolda syften med EU 96-kommitténs arbete. Det är detta jag kritiserar och som jag tycker är dålig stil. Om det fanns starka invändningar mot Svenska Freds företrädare eller mot någon annan talare på någon hearing har det givits mycket goda möjligheter att redovisa detta. Min erfarenhet av arbetet i kommittén är att man har försökt att ta långtgående hänsyn till varje ledamots åsikter. Sedan till utvidgningen. Det är möjligen så att Birger Schlaug tycker att kandidatländerna skall ha närvarorätt på regeringskonferensen. Men vilket tror han är viktigast? Är det att ha en röst som aktivt jobbar för att de skall få komma med som medlemmar, eller är det att få vara med på regeringskonferensen? Det förefaller något lustigt att vara knäpp tyst om utvidgning samtidigt som man har talat om att murar skall byggas mot övriga Europa och sedan tala om närvarorätt som det viktiga i sammanhanget. Jag undrar om ni inte behöver se över proportionerna i er
Herr talman! Det är nog riktigt som Sten Tolgfors inledde med, att jag missade poängen. Jag har alltid svårt att se poänger i moderat politik, eller nästan alltid i alla fall. Nej, vi motsätter inte att dessa länder blir medlemmar i EU. Vi säger att om de efter demokratiska val vill bli medlemmar, så tänker vi inte motsätta oss det. Sedan är det väl inget nytt att vi har kritiserat EU 96-kommittén. Det har bl.a. skett i ett antal radioprogram, så det kan inte vara något nytt. Min kritik mot EU 96-kommittén och mot Björn von Sydow var framför allt att man, som jag och Miljöpartiet uppfattade det, låg väldigt lågt för att klara EU parlamentsvalet. Man ville inte ha en debatt om dessa frågor, för man kan väl ändå inte säga att Björn von Sydow som ordförande har lyckats att föra upp regeringsförhandlingsfrågorna till en bred folklig debatt. Syftet var ju egentligen att få en bred, folklig debatt om EU:s framtid. Det var ju det som var finessen. Månad efter månad inväntade man ändå parlamentsvalet, därför att man inte ville göra någonting som skulle kunna stöta socialdemokratiska väljare.
Herr talman! Vi motsätter oss inte utvidgningen, säger Birger Schlaug. Nej, tacka för det. Men nu är det faktiskt ett antal länder och människor, som lever i tidigare förtryckta länder, vilka behöver en stark svensk röst för att de skall få komma med så snart som möjligt. Det är ett svenskt intresse och ett intresse för dessa länder att de skall få gå med. Då sätter sig Miljöpartiet på åskådarbänk och säger att man inte motsätter sig att de blir medlemmar. Var finns entusiasmen, Birger Schlaug? Birger Schlaug kritiserar ju ja-sidan för att sakna entusiasm. Birger Schlaug redovisade något som bara stärker min kritik mot Miljöpartiets agerande, när han sade att Miljöpartiet har kritiserat kommitténs arbete i radioprogram. Men där är ju samma problem igen, nämligen att man kritiserar offentligt men tiger internt, allt för att kunna bygga konspirationsteorier utåt. Det är måhända så att Birger Schlaug, jag, alla andra svenska politiker och kanske medierna får ta på oss en del av ansvaret för att vi inte lyckats föra ut debatten om regeringskonferensen bättre. Men vissa har i alla fall gjort så gott de har kunnat.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Statsministern är i Turin, utrikesministern i Moskva och handelsministern får företräda regeringen i denna debatt. Det gör jag med glädje. När man läser det betänkande som nu diskuteras kan man säga att utskotten har gett en väldig bredd på regeringens skrivelse från slutet av förra året. Det är en bredd i hållningen inför den omfattande, svåra internationella förhandling som vi står inför. Det är en stor tillgång. Regeringen kan stödja sig på betydande delar av den politiska oppositionen. I går hade statsministern en diskussion med företrädare för Moderaterna om huruvida Moderaterna är ett regeringsalternativ eller inte. Jag vill inte gå in på den diskussionen i dag, men så mycket är klart som att det i Sveriges riksdag finns en synnerligen stor bredd när det gäller de grundläggande EU-politiska frågeställningarna. Det har framförts nyanser, både i reservationer och i inlägg från talarstolen i dag. Det är väl riktigt, eftersom det bevisar att EU-politiken håller på att övergå från att vara utrikespolitik till inrikespolitik. EU:s karaktär bör, enligt regeringens och utrikesutskottets mening, också efter utvidgningen förbli ett statsförbund som bedriver gemensam politik på delar av samhällsfältet. EU bör också behålla den märkvärdighet som EU innebär, nämligen att det ger en fördel för de befolkningsmässigt små stater och nationer som Europa är så uppfyllt av att kunna hävda sig i det internationella politiska och ekonomiska systemet. Jag vill ta upp några punkter som berörts under de tidigare inläggen. Det förefaller finnas en bred enighet om att utvidgningen inte skall tas till intäkt för att uttunna dagens EU så att det blir ett frihandelsområde av samma slag som EFTA, som i och för sig var framgångsrikt. Den skall inte heller ses som ett argument för att fördjupa samverkan mellan vissa stater, medan andra mot sin vilja ställs utanför av dagens medlemsstater. Sysselsättningsfrågan har varit uppe. Nog har det hänt mycket sedan den svenska regeringen tog upp detta. Det har kommit uttalanden från kommissionen och från Europaparlamentet. För bara två veckor sedan var det en konferens i Stockholm. De nästan tio stater som var företrädda menade där att avgörande förändringar måste ske om EU skall kunna ha den närhet till människors problem och glädjemöjligheter i Europa som vi talar om i högtidstalen. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken har berörts från flera håll. Kärnpunkten i det som finns i regeringens skrivelse är, som utrikesutskottet på ett utmärkt sätt utreder, att det är Sveriges riksdag som ytterst definierar vad som är ett vitalt intresse. Riksdagen avgör när Sverige inte anser sig kunna acceptera ett majoritetsställningstagande. Miljöskattefrågorna har varit uppe i debatten. Vi vill gärna se att miljöpolitiken utvecklas allmänt efter gemenskapsstatliga linjer. Skattefrågorna är problematiska, eftersom de vätter mot så väldigt vida delar av samhällslivet. Jag vill för svenskt vidkommande bara fästa uppmärksamheten vid vad som händer om vi går in på detta, och samtidigt vill genomföra den omvandling av vår energiförsörjning som avvecklingen av kärnkraft innebär. Skattefrågan rör också politikens centrala konfliktpunkter i Europa. Liksom i fråga om sysselsättningen finns där ett perspektiv av idémotsättningar. Kanske är det rätt att säga att det är lättare att våga satsa på gemenskapsstatlighet, gemensamma åtaganden och majoritetsbeslut på de politikområden där man erfarenhetsmässigt känner att de ideologiska motsättningarna är mindre. Det handlar om sådana områden där man är närmare varandra och lättare kan fördra tanken på att komma i minoritetsposition. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är i verkligheten en kombination i den skiss som vi i dag gör från regeringens och riksdagens sida. Det handlar om enhällighet i normalläget, möjlighet till kvalificerade majoritetsbeslut i vissa lägen och återgång till enhällighet - dvs. till att ett enskilt land skall kunna förklara att mellanstatlighet måste gälla - i de verkligt avgörande fallen. Avgörande för valet mellan gemenskapsstatlighet, med allt vad det innebär, och mellanstatlighet, med allt vad det innebär, är väl ändå idépolitiska motsättningar. Ibland är det kanske också andra motsättningar, av intressekaraktär. Låt oss arbeta för, och hoppas på, att Europa, också med utvidgningen bakom sig, kan innehålla ett faktiskt politiskt närmande mellan de olika idésystemen. Därigenom kan vi också successivt våga ta steg när det gäller gemenskapsstatligheten. Det är dock politikens faktiska innehåll människorna emellan som bör vara avgörande. Regeringen vill fortsatt arbeta i synnerligen nära samverkan med riksdagen när det gäller regeringskonferensen och de övriga stora EU-frågorna. Något annat är icke möjligt i sådana frågor som har att göra med vår nations framtid. Vi vill också arbeta direkt med riksdagen, med EU-nämnden och med de berörda fackutskotten, på ett sätt som gör att alla ledamöter har en möjlighet att se hur de olika komplexen ställs mot varandra, och hur vi då måste göra prioriteringar. Vi måste också kunna vidga detta arbetssätt till att gälla hela svenska folket. Syftet bakom EU-96 har varit att göra oss medvetna om vilken invecklad politisk situation vi står inför och att vi alla som medborgare successivt kan göra dessa val. Jag tror att det är en egendomlig missuppfattning att på ett outtalat sätt tro att det i andra europeiska länder finns visioner, föreställningar och optimism inför EU:s framtid, medan det i den här kammaren här i Sverige inte skulle föreligga något sådant. Jag tror inte alls att det förhåller sig så. I själva verket finns det, såväl i vårt land som i Danmark och Finland, en slags hållning som har att göra med att vi vill göra EU till mer av en nordisk gemenskap, präglad av det som präglar det nordiska samhällslivet. Vi vill öppna för östutvidgningen för att kunna tillerkänna dessa länder den nationella självständighet som vi har skaffat oss och bevarat genom århundraden. Vi vill ha välfärdspolitik av europeiskt snitt. Vi vill ha demokrati av europeiskt snitt. Vi har också en känsla för de värden som finns efter det att industrin inte längre dominerar försörjningen och inriktningen i våra samhällen. Man kan tala om detta som det postmateriella samhället. Vi har en vision. När vi förhandlade om vårt medlemskap visade opinionsundersökningarna i Europa, att Europas folk var synnerligen positiva till att vi skulle bli medlemmar. Det hänger ihop med att man tänkte: Vi får de nordiska samhällena till stöd för en framtidsutveckling som vi vill se mer av i våra länder. Låt oss tänka på att vi har en mission. Låt oss tänka på att vi inte alls är ensamma, och på att vi har en möjlighet att försöka kommunicera våra värden till andra människor i Europa och att vinna respekt för dem - också i ett invecklat förhandlingsarbete.